Herr talman! Sonja Rembo har — mot bakgrund av två fackförbunds beslut att teckna hemförsäkring för sina medlemmar — i en interpellation frågat justitieministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att den enskilde fackföreningsmedlemmen skall få ett tillfredsställande skydd mot detta slag av ingrepp i självklara mänskliga frioch rättigheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är de avtal om kollektiv hemförsäkring som Elektrikerförbundet och Målareförbundet har träffat för sina medlemmar. Med hänvisning till att Stockholms tingsrätt på talan av några medlemmar i Elektrikerförbundet i en dom den 17 januari i år ogiltigförklarat Elektrikerförbundets beslut om hemförsäkring menar Sonja Rembo att enskilda medlemmar i fackliga organisationer inte skall vara hänvisade till att gå till domstol för att få sin självklara rätt att själva besluta om sitt försäkringsskydd. Jag vill till en början erinra om att kollektiva försäkringslösningar inte är någon nyhet. På personförsäkringsområdet har såväl fackliga sammanslutningar som andra organisationer i samverkan med försäkringsbolagen skapat olika slag av gruppförsäkringar. Oftast har anslutningen varit frivillig, men det finns också fall med obligatorisk anknytning. Även på sakförsäkringsområdet har den kollektiva försäkringsformen använts innan de nu aktuella avtalen träffades. Som exempel kan jag nämna den kollektiva obligatoriska hemförsäkring som Stockholms kooperativa bostadsförening sedan många år tillbaka tillämpar för sina medlemmar. Ett skäl till att söka kollektiva försäkringslösningar är att sådana kan medföra rationaliseringsoch kostnadsfördelar som kan komma de enskilda medlemmarna till godo. Frågan om ett fackförbund eller någon annan sammanslutning har rätt att besluta om kollektiva sakförsäkringar — med eller utan reservationsrätt för den enskilde medlemmen -— är av föreningsrättslig karaktär och beroende bl.a. på hur sammanslutningens stadgar är utformade. Det är en sak för domstol att pröva om ett beslut om t.ex. kollektiv hemförsäkring ligger inom det område där sammanslutningen i fråga får besluta för medlemmarna. Det finns enligt regeringens mening inte skäl att genom någon föreningsrättslig reglering bestämma i vad mån ett fackförbund eller någon annan organisation får fatta beslut om försäkringsskydd för sina medlemmar. En helt annan fråga är att det mot bakgrund av lagstiftningen på försäkringsområdet med ett utbrett system av kollektiva sakförsäkringar kan uppkomma några särskilda problem som kan behöva klarläggas. Det finns t.ex. anledning att få belyst risken för att sådana strukturella ändringar på försäkringsmarknaden kan uppkomma som inte är förenliga med en sund utveckling av försäkringsväsendet. Det har även satts i fråga om kollektiva sakförsäkringslösningar allmänt sett står i överensstämmelse med den s.k. skälighetsprincipen. Slutligen kan det — bl.a. med hänsyn till att konsumentförsäkringslagen inte är tillämplig på gruppförsäkringar av det slag som det här är fråga om — finnas frågor som rör intresset av konsumentskydd och som bör lösas. Mot denna bakgrund har regeringen i sitt beslut i december 1984, då tillstånd lämnades för Målareförbundets avtal om kollektiv hemförsäkring, uttalat att ytterligare kollektiva sakförsäkringsavtal inte bör godtas förrän statsmakterna efter erforderlig utredning tagit ställning till denna försäkringsform. Jag har inhämtat att försäkringsverksamhetskommittén nu behandlar de mera principiella frågor som aktualiseras vid kollektiva försäkringslösningar och avser att om några månader redovisa sina synpunkter och förslag i ett betänkande. Längre fram kommer försäkringsrättskommittén att lägga fram sina förslag såvitt gäller de särskilda frågorna om skydd i olika avseenden för de försäkrade. Avslutningsvis vill jag erinra om att riksdagen om några dagar har att behandla näringsutskottets betänkande 1984/85:16, vari behandlas fyra motioner med yrkanden rörande kollektiva försäkringar. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning dels till pågående utredningsarbete som rör kollektiv sakförsäkring, dels till pågående domstolsprövning av föreningsrättsliga aspekter på sådan försäkring.

Herr talman! Som vi just har hört har jag i en interpellation frågat justitieministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att säkerställa fackföreningsmedlemmars självklara mänskliga rättighet att själva bestämma hur och var de önskar vara hemförsäkrade. Justitieministern och jag kom, genom kammarkansliets förmedling, överens om att interpellationen skulle besvaras måndagen den 11 mars, dvs. för en vecka sedan. Ett par dagar efter den överenskommelsen fick jag beskedet att det inte var justitieministern utan finansministern som skulle besvara interpellationen och att svaret skulle komma en vecka senare. Självfallet är det regeringens sak att själv besluta om arbetsfördelningen mellan statsråden, men jag kan ändå inte underlåta att uttrycka min förvåning över att finansministern och inte justitieministern anses vara den som i regeringen handlägger frågor rörande mänskliga frioch rättigheter. Det skulle kanske kunna tolkas som att hela regeringen är så besjälad av en Önskan att arbeta för dessa frågor att det är oväsentligt vilket statsråd som svarar. Det kommer i så fall debatten i dag att visa. Nu har vi fått finansministerns svar på min fråga, och det tackar jag för. Av det utdelade två en en halv sidor långa svaret är det drygt tio rader som handlar om det jag har frågat om, nämligen det skydd som enskilda medlemmar i en fackförening behöver mot det långtgående ingrepp i deras personliga integritet som obligatoriska, kollektiva försäkringar utgör. Svaret är att det enligt regeringens mening inte finns skäl att genom någon föreningsrättslig reglering bestämma i vad mån ett fackförbund eller någon annan organisation får fatta beslut om försäkringsskydd för sina medlemmar. Herr talman! Så var det alltså med regeringens engagemang för frihetsfrågorna i det här fallet. Bakgrunden, som torde vara väl känd vid det här laget, är följande. Vi har under det senaste dryga decenniet fått en mycket snabb utveckling av kollektiva försäkringar på arbetsmarknaden. Trots att vi har omfattande allmänna försäkringar har dessa ansetts behöva utökas med en flora av försäkringar för att öka arbetstagarnas trygghet. Dels finns de avtalsbundna arbetsmarknadsförsäkringarna, dels finns det försäkringar som de fackliga organisationerna har tecknat som en s.k. medlemsförmån. Det är främst dessa senare som denna debatt handlar om. Det handlar huvudsakligen om s.k. trygghetsförsäkringar mot olycksfall på fritid och grupplivförsäkringar. På LO-området är dessa försäkringar obligatoriska och saknar reservationsrätt för den enskilde medlemmen. Inom TCO-området är de med några undantag fortfarande frivilliga — medlemmen får anmäla sig till försäkringen eller har åtminstone reservationsrätt. Vad som fått debatten om de kollektiva försäkringarna att blossa upp är införandet av sakförsäkringar, där Elektrikerförbundet var först med sin hemförsäkring. Även Målareförbundet har tecknat en hemförsäkring, och fler LO-förbund överväger sådana försäkringar. En annan sakförsäkring som aktualiserats är motorfordonsförsäkring. Finansministern hänvisar till att obligatoriska, kollektiva försäkringar inte är någonting nytt eller — som han uttrycker 'det — ”det finns också fall med obligatorisk anknytning”. Ja, herr talman, dessa fall omfattar på personförsäkringsområdet, såvitt jag har funnit, samtliga 2 miljoner LO-medlemmar, plus en del TCO-medlemmar. Det är alltså inte några ströfall vi talar om, utan det gäller större delen av landets löntagare. Redan Gustav Vasa konstaterade att svenska folket är ett saktmodigt folk. Svenska löntagare har också år efter år funnit sig i att en allt större del av deras inkomster och det utrymme som funnits till förfogande för löneökningar intecknats i olika slag av försäkringar. Protester har inte saknats. Försäkringsinspektionen har fått brev, och jag har såväl brev som tidningsartiklar med protester mot de kollektiva försäkringarna. Framför allt har beslut av olika avdelningar inom Svenska kommunaltjänstemannaförbundet om kollektiv olycksfallsförsäkring vållat protester, trots att medlemmarna i dessa fall har reservationsrätt. De kraftigaste protesterna har emellertid kommit från de fem medlemmar av Elektrikerförbundet som gått till domstol för att slippa ifrån förbundets hemförsäkring. Som en av de fem uttryckte det: ”Facket har inte innanför hemmets dörr att göra.” Vad är det då, herr talman, som kan få normalt saktmodiga svenskar, som dessutom är vana vid att ställa sig myndigheters och fackliga organisationers påbud till efterrättelse, att gå till domstol för att få rätt att själva bestämma över sin hemförsäkring? Medlemskap i en facklig organisation är i realiteten obligatoriskt för mycket stora grupper på arbetsmarknaden inom främst LO:s avtalsområde, men också inom delar av TCO:s avtalsområde. Tvånget kommer tydligast till uttryck i de avtal som är försedda med en s.k. organisationsklausul, där arbetsgivaren förbinder sig dels att endast anställa medlemmar i det aktuella förbundet, dels att verka för att redan anställda också blir medlemmar i förbundet. Men även på andra arbetsplatser förekommer påtryckningar som i realiteten innebär att medlemstvång föreligger. De olika fackförbunden har också i realiteten monopol på sina resp. avtalsområden. En enskild anställd har inga möjligheter att välja förbund. Att stå helt utanför en facklig organisation kan för den enskilde — det vet vi —ha negativa konsekvenser. Till saken hör också att LO-förbunden enligt sin normalstadga inte erkänner utträdesrätt för medlemmarna: en gång medlem, alltid medlem. Dessa förhållanden medför att mycket stora krav måste ställas på organisationernas sätt att arbeta och på att minoritetsintressen skyddas. Framför allt måste organisationernas verksamhetsområden vara klart avgränsade på ett sådant sätt att det är rimligt att anta att de kan omfattas av alla medlemmar. I fråga om de fackliga organisationerna måste således verksamheten vara begränsad till att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av anställda. Detta får givetvis inte tolkas så vitt att praktiskt taget alla mänskliga aktiviteter anses beröra organisationernas medlemmar i just denna egenskap. En facklig organisations stadgar får således inte vara så allmänna att de kan innefatta vilka slag av verksamheter som helst. Obligatoriska hemförsäkringar torde klart ligga utanför de stadgeenliga och traditionella uppgifterna för en facklig organisation. Denna uppfattning har uttalats av juridisk expertis, såsom professor Håkan Nial i ett utlåtande till Länsförsäkringsbolagen AB med anledning av Elektrikerförbundets hemförsäkring, professor Ulf Bernitz i en artikel i Svenska Dagbladet den 14 mars 1983 och forskardocenten Hemström i boken Uteslutning ur ideell förening. Svea hovrätt kom till samma slutsats då den prövade frågan om medlemmarnas i Elektrikerförbundet klagan skulle prövas enligt skiljeklausulen i Elektrikerförbundets stadgar eller i allmän domstol. Norges Hgyesterett har prövat ett liknande fall. Eftersom Norge ofta och - gärna nämns som exempel på hur bra fackliga organisationers kollektiva hemförsäkringar utfallit, anser jag det angeläget att klarlägga att förhållandena i Norge på väsentliga punkter skiljer sig från förhållandena i Sverige. Dels är organisationsgraden i norska LO betydligt lägre än i svenska LO. Tvånget att tillhöra en facklig organisation tycks vara mindre utpräglat i Norge än i Sverige. Dels finns det i Norge alternativa fackföreningar — en inte oväsentlig skillnad. Trots detta fann Höyesteretten att hur fördelaktigt det i sig själv än kunde vara, det betecknade ett betydande ingrepp i den enskildes bestämmanderätt i förhållanden av rent personligt slag om en majoritet inom hans fackförening skulle kunna bestämma hur han skulle skydda sina privata personliga intressen genom kollektiv hemförsäkring. Föreningens majoritetsbeslut ligger utanför föreningens primära uppgift som fackförening och betecknar ett väsentligt ingrepp i den enskilde medlemmens rättsställning som inte kan genomföras mot dennes vilja. Den norska försäkringen kan således inte tas som intäkt för att införa obligatoriska, kollektiva hemförsäkringar i Sverige. Den 17 januari i år kom Stockholms tingsrätt till slutsatsen att Elektrikerförbundets obligatoriska, kollektiva hemförsäkring inte kan anses ha sådan anknytning till medlemmarna i deras egenskap av arbetstagare att den ryms inom förbundets syfte, såsom detta uttrycks i stadgarna. Beslutet om hemförsäkring förklarades därför ogiltigt. Detta beslut har överklagats i Svea hovrätt och har följaktligen inte laga kraft. Redan den 27 april 1983 fäste försäkringsinspektionen regeringens uppmärksamhet på de kollektiva sakförsäkringarna, med hänsyn till risken för dubbelförsäkring, och utfärdade i november samma år ett cirkulärbrev till försäkringsbolagen. I detta förutsatte inspektionen att försäkringsbolagen i avvaktan på sittande utredningar och statsmakternas ställningstagande i frågan avstod från att offerera eller träffa avtal om kollektiv sakförsäkring utan reservationsrätt för individen. Som en konsekvens härav förelade inspektionen i november förra året Folksam att inte bringa det då aktualiserade avtalet med Målareförbundet till verkställighet. Folksam var alltså sedan länge medvetet om inspektionens inställning och regeringens dåvarande ståndpunkt att utredningarna skulle avvaktas. Försäkringsinspektionens beslut överklagades av Folksam hos regeringen. Överklagandet sändes ut på remiss med mycket kort svarstid. Konsumentombudsmannen svarade att ytterligare kollektiva hemförsäkringar inte bör tillåtas komma ut på marknaden förrän alla aspekter ur konsumentoch marknadssynpunkt utretts närmare. Till saken hör att dessa försäkringar inte omfattas av konsumentförsäkringslagen. Näringsfrihetsombudsmannen ifrågasatte om försäkringen står i överensstämmelse med skälighetsprincipen i försäkringsrörelselagen. Likaså framhöll NO att en ovillkorlig förutsättning var att ett regelrätt upphandlingsförfarande kom till stånd. Enligt NO:s mening fanns det skäl att ifrågasätta om något egentligt upphandlingsförfarande över huvud taget förekommit i fråga om Målareförbundets försäkring. Tlikhet med KO ansåg NO att avtalet mellan Folksam och Målareförbundet inte skulle komma till stånd i avvaktan på pågående utredningsarbete och domstols prövning. Försäkringsinspektionen vidhöll sitt tidigare ställningstagande att försäkringen inte borde tecknas och framhöll sina farhågor för en strukturell utveckling som inte skulle gagna en sund utveckling av försäkringsväsendet. En parallell drogs med regeringens beslut att inte utvidga försäkringsaktiebolaget Volvias koncession med hänvisning till att detta skulle kunna leda till en mer omfattande strukturförändring av marknaden för trafikförsäkringar. Inspektionen framhöll risken för dubbelförsäkring och ansåg också att det kan finnas skäl att diskutera om försäkringen står i överensstämmelse med skälighetsprincipen i försäkringsrörelselagen. Trots entydiga avstyrkanden från samtliga berörda myndigheter, trots sittande utredningar, trots Svea hovrätts tidigare dom i den föreningsrättsliga frågan, trots att endast tre veckor återstod till dess att Stockholms tingsrätt skulle avkunna sin dom, beslutade regeringen den 20 december 1984 att medge Folksam rätt att teckna obligatorisk, kollektiv hemförsäkring med Målareförbundet. Herr talman! Det måste ha varit mycket starkt tvingande skäl som ledde regeringen till att fatta detta beslut. Jag utgår från att finansministern låter kammaren få del av dessa skäl. Herr talman! Riksdagens ledamöter fick för några dagar sedan en skrift från UD: Sverige och de mänskliga rättigheterna. Av den framgår att de klagomål som vid den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna anförts mot Sverige länge var ganska få, men att de under de senaste åren ökat kraftigt i antal. Tre fall redovisas, där Sverige dömts för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I samma skrift kan man läsa att det av tradition har varit en viktig uppgift för Sverige att verka för ett starkt internationellt skydd av de mänskliga rättigheterna och att det framstår som både en rätt och en plikt att reagera när de mänskliga rättigheterna kränks. Det är tydligt att de principer som vi hävdar med kraft och eftertryck, åtminstone då det gäller vissa staters brott mot de mänskliga rättigheterna, inte tycks äga samma giltighet då det gäller förhållanden här hemma. Det är skrämmande att följa reaktionen inom fackföreningsrörelsen på tingsrättens dom. LO-tidningens ledare den 25 januari är typisk: ”Det märkliga är att en domstol lägger sig i vad en facklig kongress beslutat. Det har såvitt vi vet inte skett tidigare. — — — Varje gång en medlem -— eller kanske till och med en utomstående? — tycker att ett kongressbeslut inte står i överensstämmelse med stadgarna ska beslutet kunna underställas en domstol. Detta är ju fullkomligt orimligt. När och var fick vi denna nya regel att domstolar ytterst ska bestämma om fackförbundens eller för den delen våra folkrörelsers interna förhållanden?” Åtskilliga uttalanden i samma riktning har fällts av ledande företrädare för LO. Den vitt spridda uppfattningen tycks vara att en facklig kongress står över gällande lag och rätt i Sverige. Om tingsrättens dom står sig i högsta domstolen — dit målet med all sannolikhet kommer att föras — finns det skäl att tro att man inom LO allvarligt kommer att överväga en ändring i stadgarna för att möjliggöra utvidgningar av försäkringsverksamheten. Domstolsprövningen kan väntas ta lång tid. Möjligen kommer en stadgeändring redan innan slutlig dom fallit. Då finns det anledning att fråga sig, herr talman, hur långt de fackliga organisationerna egentligen är beredda att gå när det gäller att binda sina medlemmar till kollektiva obligatoriska försäkringslösningar. Att de nu aktuella hemförsäkringarna bara är början bekräftas av den programförklaring som LO-chefen Stig Malm gav då han i januari 1983 talade inför LO:s och TCO:s fackliga försäkringskommittéer. Han konstaterade att försäkringar har en klar knytning till den ändamålsparagraf som gäller för LO:s verksamhet, enligt vilken LO skall verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. För att förverkliga målsättningen behövde LO flera verktyg, ansåg han. Ett av dem är samarbetet med den kooperativa försäkringsrörelsen, dvs. Folksam. Han fortsatte: ”En utveckling av samarbetet mellan LO och Folksam är ett led i ett mer medvetet arbete på att utnyttja våra organisationers kunskaper och möjligheter. -—-—- Det är endast utifrån ett starkt Folksam som vi kan gå vidare och diskutera utvecklingen av olika försäkringar.” Strategin är fullt klar. Fullt klart är också att de medlemmar som inte delar LO-ledningens uppfattning inte kommer att få någon möjlighet att slippa dessa försäkringar. LO:s syn på medlemmarna framgår av ett yttrande som lämnades i samband med att högsta domstolen avgjorde ett mål som hade sin upprinnelsei en vägran från ett LO-förbund att godkänna en ansökan om utträde. Det sägs där att fackföreningsrörelsen på LO-området är utpräglat demokratiskt uppbyggd. Det hänvisas till att den enskilde medlemmen väljer ombuden till den kongress som äger rum vart femte år och som är det högsta beslutande organet. Kongressen väljer i sin tur förbundsstyrelse och överstyrelse, som är de högsta beslutande organen mellan kongresserna. Den enskilde medlemmen kan vidare påverka förbundets verksamhet och inriktning genom att väcka motioner till kongressen i för honom angelägna frågor. Mot denna bakgrund drog det aktuella förbundet slutsatsen att lagstiftaren givetvis har insett att risken för oskäliga avtalsvillkor inom fackliga organisationer är utesluten. På sådana grunder fattar således fackliga organisationer beslut som har långtgående konsekvenser för de enskilda medlemmarnas rent privata förhållanden. Den medlem som är missnöjd kan ju alltid motionera till de kongresser som äger rum vart femte år. Herr talman!

Herr talman! Pågående domstolsbehandling var inte ett tillräckligt skäl för regeringen att avvakta med att bevilja Folksam tillstånd att teckna obligatorisk kollektiv hemförsäkring för Målareförbundet. Det kan därför inte heller nu av samma regering åberopas som skäl för att sitta med armarna i kors. Anser finansministern att de obligatoriska kollektiva hemförsäkringar som av Elektrikerförbundet och Målareförbundet tecknats i Folksam är förenliga med de krav på mänskliga rättigheter för den enskilde fackföreningsmedlemmen som kommit till uttryck i Europadomstolens uttalanden? Anser finansministern fortfarande att det inte finns skäl att ingripa till medlemmarnas skydd mot ett uppenbart intrång i deras privatliv?
Herr talman! Denna långa föreläsning gav Sonja Rembo rikliga tillfällen att vädra sin aversion mot fackföreningar. I det avseendet var det ingenting nytt som sades. Men jag tycker ändå att det ställer det frihetspatos som moderata samlingspartiet anser sig ha i en något besynnerlig dager. När det gäller fackliga organisationer eller folkrörelser över huvud taget i vårt land, då tvekar nämligen ingen moderat att kräva förbud, regleringar, lagstiftning och samhällsmaktens hela påtryckning för att minska de frioch rättigheter som enligt vår grundlag tillkommer också föreningar i det här landet. Jag vill påminna Sonja Rembo om att även föreningsfriheten är garanterad i vår grundlag. Nu är det ju så att fackliga organisationer är skapade av människor. De är inte tillkomna genom lagstiftning, utan stadgar och former för beslut i de fackliga organisationerna har föreningarnas medlemmar själva åstadkommit. Vad händer om vi i denna kammare börjar föreskriva för föreningar av alla de slag — det kan ju inte bara gälla fackliga organisationer utan också religiösa föreningar, nykterhetsföreningar och ideella föreningar av olika slag — om vad de får ta in i sina stadgar? Sonja Rembo ger ett par exempel på vad som kommer att hända. Hon säger att vi skall lagstifta om att fackliga organisationer bara får verka för sina medlemmar i deras egenskap av löntagare. Det betyder att fackliga organisationer icke skulle få verka för sina medlemmars intressen i de fall medlemmarna uppträder som föräldrar eller som personer, intresserade av sociala frågor. De skulle icke heller få verka för dessa människors intresse som skattebetalare. Det skulle intressera mig mycket att få se den förbudskarta som Sonja Rembo är beredd att göra upp för fackliga organisationer över allt det som de inte får syssla med och allt det som deras stadgar inte får handla om. Jag undrar om Sonja Rembo har begripit särskilt mycket av de krafter som har legat bakom formandet av folkrörelserna i Sverige. Jag tror inte det. Jag har aldrig hört någon moderat uttala sig om de organisationer som bygger på företag, ekonomiska organisationer och deras sammanslutningar. Där är det aldrig fråga om något hinder att engagera sig politiskt, att gå för kärnkraft och mot löntagarfonder, att satsa stora belopp på att driva sina krav. Jag menar inte att det Organisationssverige vi har är någon perfekt skapelse, men jag vågar hävda att jämfört med många andra länder är maktkoncentrationen mindre i Sverige, pluralismen större, därför att många fler människor kan engagera sig i en demokratisk process. Många fler människors intressen kommer till tals och får bryta sig mot varandra. Allt detta ser moderaterna bara som fientlighet mot den enskilda individens frihet. Jag tycker att det är en felsyn. Vad det i grunden handlar om framgick av Sonja Rembos beskrivning av vad hon väntar sig att domstolar och Europarådet skall göra, nämligen att skapa ett skydd mot demokratin. Det är demokratin det är fel på, menar Sonja Rembo, för människor kan genom majoritetsbeslut påverka även andra människors villkor. Visst har demokratin ett problem när det gäller skydd för minoritetsintressen, men att lösa detta genom att förstöra föreningsfriheten och slå sönder folkrörelserna i Sverige måste vara fel väg. Jag tror att Sonja Rembos partivänner i näringsutskottet har begripit detta. Man kan ju jämföra Sonja Rembos något uppskruvade fördömande av de fackliga organisationernas beteende i det här fallet med det mycket försynta uttalande som man gör i en gemensam borgerlig reservation till näringsutskottets betänkande. Där kräver man icke lagstiftning eller mängder av förbud, utan det enda man säger i föreningsrättsfrågan återfinns i en reservation. I övrigt ansluter man sig till vad utskottet uttalat, och utskottet anför bl.a. följande: ”Den tidigare refererade underrättsdomen rörande Elektrikerförbundets kollektiva hemförsäkring — — — bör inte tas till intäkt för en begäran om lagstiftningsåtgärder.” Bakom detta uttalande står hela utskottet.

Sedan spelar de sakfrågor som jag tog upp inte så stor roll i Sonja Rembos anförande, men jag vill betona att vi behandlar detta ärende ytterligt seriöst. Eftersom de två utredningar som pågår rimligtvis inte kan misstänkas för annat än att vilja lösa frågorna med hänsyn till försäkringstagarnas intressen tycker jag att Sonja Rembo skall dra ned ljudvolymen åtminstone ett par varv till dess att vi har fått förslagen. Näringsutskottets uttalande, liksom reservationen, andas en betydande förståelse för att detta utredningsarbete måste få slutföras, innan man börjar slå på stridstrumman på det sätt som Sonja Rembo gjorde.

Herr talman! Finansministern gav inte något som helst svar på de frågor som jag har framställt. Han föredrog att tala om någonting helt annat. Han talade om min allmänna aversion mot fackföreningsrörelsen och mina rop på ”förbud” i de här frågorna. Jag har icke någon allmän aversion mot fackföreningsrörelserna. Det är en myt som enbart odlas här i kammaren. Jag ropar icke på förbud. Jag har inte tagit det ordet i min mun. Jag avser icke heller förbud. Finansministern höll ett långt försvarstal till förmån för organisationerna och folkrörelserna i Sverige. Ja, dessa har gjort mycket stor nytta. Jag håller med om det. Jag håller också med om att kollektiva försäkringar kan vara en bra lösning för många människor. Men när kollektiva försäkringar görs till ett obligatorium får man anledning att fråga sig om det står i överensstämmelse med de krav som medlemmarna i en facklig organisation kan ställa när det gäller självbestämmandet. Föreningsfriheten finns inskriven i grundlagen. Det är riktigt. Den finns också inskriven i FN-konventionen om de mänskliga frioch rättigheterna. Vidare finns den inskriven i Europakonventionen om nämnda rättigheter. I FN-konventionen finns däremot också den negativa föreningsrätten inskriven. Europadomstolen har tolkat Europakonventionens regler om positiv föreningsrätt så, att den också omfattar den negativa föreningsrätten. Den negativa föreningsrätten erkänns däremot icke i Sverige. Det kan vara någonting att tänka på. På flera punkter har regeringen i samband med de obligatoriska hemförsäkringarna agerat på ett sätt som föranleder frågor. Försäkringarna kräver t.ex. datasamkörning av de berörda fackförbundens medlemsregister med Folksams kundregister. Folksam har således ansökt om datainspektionens tillstånd till sådan registrering. Inspektionen gav sitt tillstånd endast under förutsättning att uppgifterna lämnats med den enskildes medgivande för att undvika otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Efter överklagande beslutade regeringen att det var tillräckligt om den enskilde bereddes möjligheter att förklara att han inte medger registrering — s.k. negativ avtalsbindning. I november 1982 ansökte Metallindustriarbetareförbundet om tillstånd att tillfälligt upprätta ett personregister, därför att man ville undersöka de 400 000 medlemmarnas bilinnehav och uppgifter om försäkringsbolag. Man ville samköra sitt medlemsregister med det centrala bilregistret. Senare ändrade man sin ansökan till att endast gälla en begäran om uppgifter beträffande de fall där försäkring tecknats i Folksam. Avsikten var att sedan samköra dessa register med Folksams register för att man skulle få fram uppgifter om vilken typ av bilförsäkring som tecknats av resp. medlem. Bland de uppgifter som skulle inhämtas fanns en särskild kod för förtroendevalda. Särbehandlingen av medlemmar och förtroendevalda uppgavs vara till för att utröna eventuella skillnader i fråga om bilinnehav och skillnader i val av försäkringsbolag. Samma förhållande kan konstateras i detta avseende. Datainspektionen ville ha ett klart medgivande från den enskilde medlemmen. Detsamma gällde försäkringsinspektionen och justitiekanslern. Men även i detta fall gick regeringen emot vad de olika myndigheterna föreskrivit och sade att det räckte med att den enskilde medlemmen bereddes tillfälle att förklara att hon eller han inte medger registrering. På varje punkt har regeringen således gått emot de myndigheter som av riksdagen och regeringen fått i uppdrag att värna om rättssäkerheten i de här sammanhangen. Till detta kommer att domstolarna — Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt —- finner att försäkringar av detta slag inte är förenliga med de fackliga organisationernas verksamhet och stadgar. På samtliga punkter intar regeringen en annan ståndpunkt. Jag kan inte underlåta, herr talman, att fråga: Vilka intressen är det egentligen regeringen tjänar? Är det de enskilda medborgarnas eller fackföreningarnas intresse av att få sina rättigheter tillgodosedda inom ramen för facklig verksamhet? Det är nämligen det vi talar om. Eller är det några andra intressen regeringen företräder? Jag skulle gärna vilja ha finansministerns svar på den frågan. Det förhållandet att en sak i och för sig är bra är inte ett tillräckligt motiv för att införa ett obligatorium. Vi vet att det t.ex. är bra att äta äpplen — ”ett äpple om dagen håller doktorn borta” — men det kan inte rimligen föranleda myndigheter eller andra att pådyvla svenska folket obligatoriska äpplen med motiveringen att det blir billigare om vi köper hela rasket i Konsum. Lika litet kan det förhållandet att hemförsäkringar är bra att ha utgöra ett underlag för en facklig organisation att kollektivt hemförsäkra sina medlemmar utan att dessa får möjlighet att själva ta ställning till huruvida det verkligen är bra för dem själva eller ej. Finansministern har inte svarat på de frågor jag framställde: Vilka var motiven till att ge Folksam rätt att teckna försäkringen med Målareförbundet? Hur ser regeringen på den enskildes frioch rättigheter i enlighet med de uttalanden som Europadomstolen i olika sammanhang har gjort?

Herr talman! Anders Nilsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder med anledning av vissa kommuners beslut att införa fyradagarsvecka på lågstadiet. Lars Hjertén har frågat mig om jag är beredd att även i fortsättningen ge kommunerna den frihet det innebär att t.ex. själva få avgöra om man vill ha fyraeller femdagarsvecka på lågstadiet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt skolförordningen skall elevernas skolarbete i grundskolan i regel fördelas på veckans fem första dagar. Länsskolnämnden får dock medge att klass eller grupp som tillhör årskurs 1 eller 2 skall vara fri från skolarbetet en skoldag i veckan. Frågan om hur elevernas arbete i grundskolan skall fördelas måste bedömas mot bakgrund av bl.a. pedagogiska, skolorganisatoriska och sociala synpunkter. Enbart ekonomiska skäl bör således inte vara tillräcklig grund att begränsa undervisningen till fyra dagar i veckan. Enligt min bedömning är det inte motiverat med några ändringar i bestämmelserna om arbetets fördelning i grundskolan.

Herr talman! Jag har ställt frågan med anledning av att flera kommuner i Skaraborgs län hos länsskolnämnden har ansökt om dispens för att bedriva undervisningen på lågstadiet, årskurs 1 och 2, fyra dagar i veckan i stället för fem. Jag har fått den uppfattningen att motiven till ansökningarna i en del fall mera varit av ekonomisk än av pedagogisk art. Jag tycker att den utvecklingen ur flera synpunkter är oroande. När undervisningen skall trängas ihop på mindre antal dagar blir det påfrestande och långa dagar för 7-8-åringar. Såvitt jag har förstått är det ur pedagogisk synpunkt fördelaktigt med många inlärningstillfällen. Med fyradagarsvecka blir undervisningen i stället koncentrerad till färre dagar. Eftersom motiven i en del fall tycks vara ekonomiska blir det i ett landsbygdsdominerat län, såsom Skaraborgs län, lätt landsbygdens barn som kommer i kläm helt enkelt därför att besparingarna till stor del ligger i att antalet skolskjutstillfällen kan minskas med fyra dagars undervisning. I den kommun jag kommer ifrån, Vara, är fyradagarsvecka aktuell. I den ansökan om dispens som kommunen har gått in till länsskolnämnden med har skolstyrelsen efter remisser i en PM redovisat föroch nackdelarna med fyradagarsvecka. Bland fördelarna nämns bl.a. bättre reseförhållanden, fasta tider, det faktum att barntillsynen underlättas och att det blir möjligt med lunch vid samma tid varje dag. Nackdelarna sägs för det första vara att långa dagar tröttar eleverna. För det andra blir det färre inlärningstillfällen. För det tredje kan gruppläsning inte utnyttjas effektivt. För det fjärde kan elever med särskilda behov drabbas speciellt, och för det femte blir det fler helklassdagar. Som synes är fördelarna av praktisk, ekonomisk och administrativ art medan nackdelarna huvudsakligen är av pedagogisk art och rör kunskapsinhämtandet. Mot den bakgrunden har jag ansett att det är betänkligt med en ökad övergång till fyradagarsvecka på lågstadiet. Jag skulle vilja be statsrådet komplettera sitt svar när det gäller skälen till att man kan bevilja fyra dagars undervisning. Vilken roll tillmäter statsrådet de pedagogiska aspekterna på fyradagarsvecka, i jämförelse med de andra skäl som redovisas i svaret?

Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker det är viktigt att man tar hänsyn till att kommunerna i Sverige är olika. Det finns stora tätortskommuner och kommuner med ganska små tätorter. en lågstadieskola på landsbygden, där man i dag ofta har B-form, dvs. att första och andra årskursen läser tillsammans. Nästan alla barn åker skolskjuts många timmar i veckan. Många barn får också vänta en hel del på skolskjutsen, för man kan ju inte anpassa tidtabellen till varje elev individuellt. Barnen kommer ofta från lantbrukarhem, där någon av föräldrarna är hemma på dagen. Man kan jämföra detta med en tätortsskola. Där har alla barn gångavstånd till skolan. Det förekommer endast A-form i undervisningen. Båda föräldrarna förvärvsarbetar som regel utanför hemmet. Jag frågar mig, och ställer också frågan till statsrådet Göransson: Vem avgör vad som är bäst — är det regeringen, är det skolministern eller är det länsskolnämnden? Eller bör den aktuella kommunen ha ett avgörande inflytande över hur undervisningen utformas t.ex. när det gäller fyraeller femdagarsvecka — den kommun där den berörda skolan finns, där barnen finns som går i skolan, där föräldrarna finns som skickar sina barn till skolan, där skolledningen och skolstyrelsen finns som har det direkta ansvaret för skolan? Därmed är jag framme vid den fråga jag ursprungligen ställde: Vilken frihet skall man ge en kommun i detta avseende? Slutligen vill jag komplettera Anders Nilssons fråga. Om en kommun uppfyller de pedagogiska, skolorganisatoriska och sociala krav som kan ställas när man inrättar ett system med fyradagarsvecka i stället för fem dagars skolgång, och dessutom vinner ekonomiska fördelar, är inte detta tillräckligt starka skäl för att fortsätta verksamheten?
Herr talman!

Jag vill med en viss emfas understryka att jag inte tycker att fyradagarsvecka skall motiveras med utgångspunkt i kommunikationer eller ekonomi. Det kan finnas andra skäl, såsom att hindren av kommunikationsmässig art är så stora att det är svårt att få barnen till skolan varje dag. Då får man finna sig i detta, men man måste ändå utgå från att det är sämre än om man skulle ha barnen i skolan de fem dagarna i veckan. Detta är också ett svar till Anders Nilsson. Det är alltså skolans undervisande uppgift som vid alla tillfällen skall ha företräde när man bedömer vilka lösningar som skall väljas. Skolans uppgift är att ge kunskaper, och det tycker jag inte man i något sammanhang skall göra avkall på. Om man anser att man kan tillgodose kunskapsmålet utan att ha eleverna i skolan varje dag, bör man mycket starkt kunna bevisa detta innan tillstånd ges till avvikelse. Därmed är jag inne på den sista frågan Lars Hjertén ställde, om det är kommunens eller statens rätt att bestämma. Jag tycker det är rimligt att vad beträffar det övergripande målet, inlärandet och undervisningen, är det staten i form av regering och riksdag — eftersom de har att ta ställning till läroplanen — som ytterst bör avgöra vad som skall gälla.
Herr talman! Jag vill bara helt kort tacka statsrådet Göransson för det kompletterande svaret. Detta överensstämmer helt med den syn jag gav uttryck för när jag kommenterade frågesvaret, nämligen att kvaliteten på undervisningen är det väsentliga.
Herr talman! Jag har här ett brev från min hemkommun och rektorn för den skola där man har fyradagarsundervisning — ett brev som också statsrådet Göransson har fått. Där påpekar rektorn att man vinner i första hand tre Den första fördelen är att man får elever som inte är så trötta i första årskursen. Man har nämligen infört lov på onsdagar, så barnen går bara två dagar i sträck. De går måndag och tisdag, är lediga på onsdag och går sedan torsdag och fredag. Det är en direkt pedagogisk fördel — med hänvisning till vad statsrådet sade förut. Den andra fördelen är att man bedriver en årskursintegrerad undervisning, vilket också har pedagogiska fördelar enligt nämnde rektor. Den tredje fördelen är att man inte behöver låta barnen resa så mycket. De här små barnen, som är 7-8 år gamla, slipper en resdag, och det betyder för många att de slipper 60 minuters restid per vecka, vilket är ganska mycket för en sjuåring. Jag vill också hänvisa till att den här formen av undervisning är helt i enlighet med föräldrarnas önskemål. Hem och skola-föreningen hade årsmöte så sent som i onsdags, och då antog man ett uttalande där man bad att man skulle få ha kvar fyradagarssystemet, eftersom man såg mycket stora fördelar med det. Man hoppades att ingenting skulle hindra dem från att fortsätta undervisningen i den formen.
Herr talman! Helt kort: Jag har fått det brev som skickats från Lars Hjerténs hemkommun Tidaholm, där man redovisar en praktisk verksamhet. Verksamheten är mycket väl dokumenterad, och man talar om hur man löst de pedagogiska frågorna och vilka erfarenheter man har. Jag har ingen anledning att invända vare sig mot beskrivningen eller mot dess slutsatser. Jag har dock kunnat konstatera att i de debatter som förts ute i skolstyrelserna har utgångspunkten inte varit att man skulle göra barnen piggare genom att låta dem slippa gå i skola ett antal dagar och därmed tvingas lära sig mer under de dagar de går, utan utgångspunkten har varit att man skulle spara pengar på skolskjutsar — och därför befria barnen från en skoldag. Det var detta jag sade att jag faktiskt inte tycker att man skall få göra.
Herr talman! Jag vill påpeka vad jag sade tidigare, att man med ett sådant här system även vinner pedagogiska fördelar för små barn. Då tycker jag det är viktigt att systemet får prövas även i andra kommuner, i samråd med föräldrar, skolpersonal, skolstyrelse och andra intressenter, framför allt därför att barnen skall få en så bra skolmiljö som möjligt.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig dels av vilka skäl jag är Om arbetsförmedtveksam till att rekommendera att programmet Jobbing i Radio Stockholm ling genom lokalrakopieras av andra lokalradiostationer, dels om jag anser att verksamheten dion vid Radio Stockholm ger anledning att se över lagen om arbetsförmedling. Först vill jag säga att jag är positivt inställd till alla initiativ som i samarbete med arbetsförmedlingen tas i syfte att underlätta för arbetssökande att få arbete och för arbetsgivare att få arbetskraft. Radio Stockholms program Jobbing ser jag som ett utmärkt komplement till den ordinarie arbetsförmedlingen i Stockholm. Det ligger helt i linje med det servicetänkande som genomsyrar den nu pågående omstöpningen av arbetsförmedlingen från myndighetsorgan till serviceinrättning. Jag vill här också påminna om att det inom arbetsmarknadsverket pågår eller skall sättas i gång försöksverksamheter med nya former av arbetsförmedling, såsom snabbförmedling och morgonöppna förmedlingar för tillfälliga arbeten som måste tillsättas snabbt. På frågan om jag är tveksam till att rekommendera att programmet Jobbing kopieras vill jag svara att jag inte avråder andra länsarbetsnämnder från att samarbeta med lokalradiostationer för att starta liknande program. Jag fann det dock — efter att endast ett program hade sänts — inte möjligt att göra en generell rekommendation att direkt kopiera Radio Stockholm. Det är ju möjligt att den utformning som programmet har i Stockholm kan förbättras eller att den inte passar riktigt på andra orter i landet. Vad slutligen gäller frågan om en översyn av arbetsförmedlingslagen, kan jag inte finna att verksamheten vid Radio Stockholm ger anledning till en sådan översyn. Programmet Jobbing genomförs i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna i Stockholm, och arbetsförmedlare från den offentliga förmedlingen deltar i programmet. Verksamheten kan därför inte sägas på något sätt strida mot arbetsförmedlingslagen.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till den här frågan — som till andra frågor på området — är naturligtvis den höga arbetslöshet som vi har. Trots högkonjunkturen har regeringen som bekant misslyckats med att få ned arbetslösheten till en nivå som skulle kunna kallas normal för konjunkturläget. LO-tidningen har i det senaste numret redovisat det faktiska läget på arbetsmarknaden: den öppna sysselsättningen är lägre nu än den var under förra högkonjunkturen 1979-1980. Nu ökar antalet lediga platser, men samtidigt har vi en hög öppen arbetslöshet och många människor är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är ur det perspektivet sett mycket angeläget att ha en alert arbetsförmedling. Mycken uppmuntran och respekt skall visas det som nu sker inom AMS, 87 men också initiativ som kommer utifrån skall naturligtvis ges allt stöd. Därför är det intressant att Radio Stockholm har sett det förenligt också med sina intressen att starta programmet Jobbing. Jag tyckte därför det var trist att i en tidning läsa att arbetsmarknadsministern efter ett besök på Radio Stockholm uttalat sig endast halvt uppmuntrande om verksamheten. Nu har detta emellertid reparerats här, och jag är väldigt glad för det. Arbetsmarknadsministern och jag är överens om att programmet Jobbing är ett positivt initiativ och att det också kan och bör kopieras — naturligtvis inte till alla delar, men i de delar som passar en lokal arbetsmarknad någon annanstans i landet och då länsarbetsnämnd och lokalradio kan enas om uppläggningen. Så långt är vi alltså överens. Jag är däremot inte så säker som arbetsmarknadsministern på att verksamheten är förenlig med vad som sägs i lagen om arbetsförmedling — åtminstone inte om man tolkar lagen bokstavligt. Det är bra att AMS och länsarbetsnämnden inte tolkar lagen så, men det är ändå tveksamt om vi skall ha en lag som tiden så till den milda grad har sprungit ifrån som när det gäller lagen om arbetsförmedling. Jag tycker därför att dettta är ett av många skäl till att förutsättningslöst se över den lagen, och det är beklagligt att inte arbetsmarknadsministern också instämmer i detta krav. Att så borde ske har ju också understrukits av den återigen uppblossande debatten mellan AMS och de rättsvårdande myndigheterna när det gäller skrivbyråerna. Detta är förvisso en sak som ligger utanför den här frågeställningen men som ändå understryker behovet av att lagen om arbetsförmedling ses över.
Herr talman! Om Ingemar Eliasson hade läst samtliga referat från de tidningar som var med när jag besökte Radio Stockholm eller själv varit närvarande hade han inte alls fått en bild av att jag är negativ till verksamheten, tvärtom. Jag sade då, precis som jag säger nu, att det är en alldeles utmärkt verksamhet. Det var väldigt spännande att se hur det gick till uppe på Radio Stockholm, att se alla de arbetsförmedlare som satt och jobbade bakom kulisserna för att få programmet att fungera så fint som det har gjort. Glädjande nog kan vi se att intresset har väckts ute i landet. Radio Örebro har startat en liknande verksamhet. När det gäller läget på arbetsmarknaden kan vi konstatera att sysselsättningen ökar. Fler människor har jobb på den öppna arbetsmarknaden nu än för ett år sedan. Färre är arbetslösa nu än för ett år sedan. Färre är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Långtidsarbetslösheten sjunker. Den dolda arbetslösheten, den som vi mäter i antalet s.k. latent arbetssökande, har förändrats radikalt. Inte sedan 1960-talet har vi haft så låga siffror som nu när det gäller latent arbetssökande. Allt det här sammantaget visar att vi är på rätt väg. Jag håller med Ingemar Eliasson om att det för att denna utveckling skall kunna fortsätta är väsentligt att vi har en mycket bra fungerande arbetsförmedling. Vi arbetar nu intensivt — inom den centrala myndigheten, på länsarbetsnämnderna och ute på alla arbetsförmedlingar — för att uppnå en = Nr 100 ännu bättre verksamhet. Tisdagen den Vi kan konstatera att arbetsförmedlingen i dag tillsätter de lediga platserna — 19 mars 1985 mycket snabbare än man har gjort tidigare. Detta innebär ett gott betyg och visar att arbetsförmedlingen fungerar bra. Om arbetsförmed
Herr talman! Jag beklagar att jag inte har läst alla uttalanden som arbetsmarknadsministern har gjort. Jag har inget fullständigt klipparkiv när det gäller arbetsmarknadsministern, det skall jag gärna erkänna. Jag läste emellertid ett tidningsuttalande, och jag utgick från att det var någorlunda korrekt. Där framstod, som sagt, arbetsmarknadsministerns inställning som litet halvhjärtad. Detta har nu rättats till. Vi är överens, och vi kan upphöra med tvistigheterna på den punkten. Arbetsmarknadsministern gör emellertid en skönmålning av läget på arbetsmarknaden. Man skall ha mycket låga ambitioner för att kunna beskriva läget så ljust som arbetsmarknadsministern just gjorde. Sanningen är att sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden är lägre nu än den var under 1979-1980. Detta är den riktiga jämförelsen att göra, eftersom det var då vi hade högkonjunktur. Att vi har fått en förbättring i förhållande till katastrofnivån under den socialdemokratiska regeringens första år är ju inte någon riktigt bra tröst. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern och hela regeringen skruvar upp sina ambitioner när det gäller sysselsättningspolitiken. Vi går in i nästa lågkonjunktur med en väldig börda. Den borde lättas ytterligare något under de månader vi har kvar av högkonjunkturen. Vi är överens om att se till att vi har en så alert arbetsförmedling som möjligt. Jag har — och jag vill gärna göra det vid varje tillfälle jag får — strött mina lovord över vad som därvidlag görs av AMS. Vi skall emellertid se till att det inte finns några som helst rättsliga hinder för att initiativ också utifrån skall kunna komma fram och förverkligas. Det är i det perspektivet jag tycker att arbetsmarknadsministern borde se över lagen om arbetsförmedling. Den är föråldrad.
Herr talman! Det är faktiskt så, att läget på arbetsmarknaden håller på att förbättras. Den socialdemokratiska regeringen gick in i sitt arbete med en väldigt stor börda, som vi hade fått ärva av de borgerliga — med en snabbt stigande arbetslöshet. Vi är inte nöjda med läget som det är nu. Vi blir inte nöjda förrän vi kan säga att alla som kan och vill arbeta verkligen har arbete. Men vi kan konstatera att den politik vi nu har inlett leder i rätt riktning -— till att flera har jobb och till att färre är arbetslösa. Det var precis tvärtom under de år då Ingemar Eliasson satt som arbetsmarknadsminister. Om man vill söka problem överallt kan man kanske finna sådana. Vi har gjort den bedömningen i arbetsmarknadsdepartementet att den lagstiftning 89 vi har inte lägger hinder i vägen för den verksamhet som Radio Stockholm och länsarbetsnämnden tillsammans driver. Varför skall man då skapa sig onödiga problem, om verksamheten fungerar? Jag förstår inte den inställning som Ingemar Eliasson har i det här fallet.
Herr talman! Läget på arbetsmarknaden håller på att förbättras, säger arbetsmarknadsministern. Ja, fattas bara annat, när vi nu har haft en högkonjunktur under ganska lång tid. Samtidigt har vi emellertid en lika hög eller högre arbetslöshet i jämförelse med vad vi haft under lågkonjunkturer tidigare. Vi kan tvista om statistik, men var och en kan konstatera att läget på arbetsmarknaden var bättre under de borgerliga regeringsåren än det har varit under de båda första socialdemokratiska regeringsåren. Fakta talar här sitt tydliga språk. Jag är inte ute efter att i onödan söka skäl för att se över en lagstiftning. Jag finner bara att det här programmet och det initiativ som lokalradion har tagit ligger på gränsen, om man skall tolka lagen om arbetsförmedling bokstavligt. Detta är ett av många skäl att se över denna lag. Jag tog också upp exemplet med skrivbyråerna. Det finns flera goda skäl, herr talman, till att se över denna lagstiftning.

Herr talman! Tore Nilsson har i en interpellation bett socialministern redogöra för följande tre frågor: 1. Vilken betydelse hade den svenska militära sjukvården under det senaste världskriget för den civila sjukvården? 2. Vilka erfarenheter från den nyss avslutade övningen Västgräns kan redovisas när det gäller försvarets sjukvårdsorganisation? 3. Vilka är möjligheterna att bistå med personal vid akuta internationella kriser som medför efterfrågan av utbildad personal av olika kategorier? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att besvara interpellationen. Förutsättningarna för verksamheten vid den svenska militära sjukvården i samband med beredskapen under andra världskriget var helt annorlunda än de som gäller i dag. Förändringarna i stridsmiljön, den medicinska teknikens utveckling samt den civila hälsooch sjukvårdens organisation har sedan den tiden på ett avgörande sätt förändrat förutsättningarna för sjukvården i krig. Några erfarenheter från beredskapen av värde för nuvarande problem inom hälsooch sjukvården kan knappast dras. Övningar av en storlek, som den nu avslutade försvarsmaktsövningen 85, övning Västgräns, är nödvändiga för att bl.a. kunna öva hela sjukvårdsfunktionen. Övningen avslutades för ca tre veckor sedan. Det är därför för tidigt att lämna någon slutgiltig redovisning av resultatet. Vissa preliminära erfarenheter kan dock redan nu lämnas. Jag vill först erinra om att vi har en för totalförsvaret gemensam hälsooch sjukvård i krig, som sammansätts av militära och civila delar. Under övningen genomfördes försök med en ny organisation för ledningen av sjukvård och sjuktransporter. Försöken gav många erfarenheter för ledningen på den regionala nivån. All personal har genom detta försök fått en ökad insikt om behoven av ett utvidgat samarbete och om komplexiteten i ledningsproblemen. En effektiv sjukvårdsoch sjuktransportledning är nödvändig för att ändamålsenligt kunna utnyttja våra sjukvårdsresurser. Utvecklingen av ledningssystemet måste därför drivas vidare. Under Västgräns prövades för första gången ett civilt operationsannex. Detta försök visade bl.a. att brister ännu råder i fråga om sjukvårdsutrustning och förnödenheter för de civila sjukhusen. Försöket visade också på att det är nödvändigt att öva militära och civila delar ingående i den gemensamma hälsooch sjukvårdsorganisationen, bl.a. för att rörligheten mellan olika sjukhus i fråga om exempelvis operationslag skall kunna tas till vara. Under samtliga hittills genomförda försvarsmaktsövningar har övningar med skademarkörer genomförts med den deltagande militära sjukvårdspersonalen. Övningar i krigskirurgi är dessutom nödvändiga för läkare och annan personal. Under sin fredstida civila verksamhet har nämligen läkarna få tillfällen att praktiskt utöva krigskirurgi. Övningarna är nödvändiga för att samtrimma operationslag och sjukvårdsförband. Dessa typer av övningar upplevs som positiva och meningsfyllda av såväl den militära som den civila sjukvårdspersonalen. Sammanfattningsvis vill jag säga att sjukvårdspersonalen trots den stränga kyla som rådde under övningen har fullgjort sina uppgifter väl. Den övade personalen bedöms därför vara väl skickad att lösa sina krigsuppgifter. För totalförsvarets krigssjukvårdsorganisation är det betydelsefullt att hälsooch sjukvårdspersonal med rätt utbildning och erfarenhet finns att tillgå. Utbildningen i krigssjukvård, som syftar till att ge hälsooch sjukvårdens personal sådana kunskaper och färdigheter samt sådan beredskap att de handlar på rätt sätt i situationer med många skadade i fred och krig, måste genomföras i ökad utsträckning både inom den militära och inom den civila delen av sjukvårdsorganisationen. Beträffande svensk internationell hjälp via Förenta nationerna vill jag särskilt nämna specialenheten för katastrofhjälp som organiserades år 1978. Den består av ett antal specialister på olika områden som med kort varsel kan sättas in under en 6-12 månaders period när det behövs stora insatser. Vidare svarar Sverige sedan år 1980 för FN-sjukhuset i Libanon. Sjukhuset betjänar främst FN-personal i Libanon, men vård ges också till civilbefolk ningen. Varje månad tas ca 1 000 patienter emot på mottagningen, varav ca 100 opereras. Utbildningsvärdet för den svenska krigsorganisationen är betydande. Flertalet läkare som är krigsplacerade som fältsjukhuschefer har sålunda tjänstgjort där. I övrigt delar jag Tore Nilssons uppfattning att en effektiv hälsooch sjukvård är en viktig del av ett fredsbevarande och krigsavhållande svenskt försvar. För att det skall vara trovärdigt måste vi visa att vi avsätter resurser för och är beredda att på det sätt som vetenskap och beprövad erfarenhet föreskriver ta hand om de människor som skadas i krig.

Herr talman! Jag tackar försvarsminister Thunborg för svaret. Svaret är bra. Det är klart och det är en värdefull orientering för den som i en tid så fylld av krig och katastrofer undrar hur vår beredskap på detta område är. I min interpellation har jag — förutom de frågor jag ställt — pekat på hur det var under de mest kritiska perioderna under andra världskriget. Jag har också framhållit vad det betydde att det då fanns läkare och sjukvårdare och att det hela fungerade samt vad detta senare betytt för oss i Sverige. Innan jag kommenterar svaret vill jag passa på att säga att jag i dag, av en händelse, av en god vän som varit sjukvårdare i det militära — och även därefter — fick en liten skrift i min hand. Det är fråga om en inbjudan med anledning av att Svea trängregemente den 4 maj i år firar hundraårsjubileum. Regementschefen inbjuder alltså till festligheter den dagen. Det är ganska intressant att jag just i dag fått denna inbjudan. Det var någonting helt oväntat för mig. I nämnda skrift finns en historik som för mig är ett komplement till det jag läst tidigare. Mycket av det som står där kände jag tidigare inte till. ”Svea trängregemente härstammar från den i Stockholm på Marieberg uppsatta Kungl. Trängbataljonen 1885”. Så står det i historiken. Där redogörs också för vad som hänt sedan dess. Regementet fick sitt nuvarande namn 1949 — tidigare hette det Svea trängkår. Vidare framgår det av historiken, och det är ju sådant som föranleder frågor, att det är beslutat att Svea trängregemente skall läggas ned den 1 juli i år och att regementets uppgifter skall överföras till andra organ. Jag hoppas att det inte innebär någon försämring. Jag vill också, så här litet före nämnda festligheter, passa på att hylla Svea trängregemente just med anledning av dess hundraårsjubileum och även med anledning av att det ju är sista riksmötet under vilket regementet finns till. Strax före nyår kom jag att läsa boken ”Hälsooch sjukvård i krig”, på vars första sida det enligt min mening utomordentligt klart redogörs för hälsooch sjukvårdens betydelse för att vi skall få ett trovärdigt totalförsvar. Det sägs i boken att ”krigssjukvården måste i allt väsentligt utgå från fredssjukvårdens resurser och komplettera dessa”. Vidare framgår det att det finns en oro för att den svenska krigssjukvården är otillräcklig med tanke på dess uppgifter. I boken finns också en samlad framställning i detta ämne, och det är någonting som tidigare saknats i vårt land. I inledningen fastslås att kravet på ekonomisk återhållsamhet gör sig gällande även inom sjukvården. ”Expansionstakten måste begränsas.” Men samtidigt meddelas det: ”Hälsooch sjukvårdsberedskapen håller också på att förstärkas i enlighet med riktlinjer som riksdagen fastställt i sina försvarsbeslut åren 1977 och 1982.” Problemet hur begränsad expansion och förstärkning skall kunna förenas är en del av bakgrunden till min interpellation. I boken heter det också: ”Målet för hälsooch sjukvården i krig är detsamma som i fred.” Varje sjuk eller skadad skall få bästa tänkbara vård under föreliggande förhållanden. Det kräver en god organisation och en god planering. Inte minst gäller detta transporterna i ett land med Sveriges geografiska förhållanden, med långa kuster och gränser. Det är också självklart att all militär personal — både anställda och värnpliktiga — får en viss elementär utbildning i sjukvård. Att så är fallet framkommer också i den bok som jag har citerat något ur. I det besked som ges i boken ingår också följande: ”Det nuvarande sjukvårdssystemet i krig har flera svagheter som kan påverka effektiviteten negativt i ett läge när kraven är som störst.” Det framgår att en del av dessa brister föreligger på resurssidan. Detta var något av bakgrunden till det som jag har frågat om, och försvarsminister Thunborg har givit mig en del välgörande försäkringar. Vi får i boken också veta att det i utbildningen av blivande läkare ingår 40 timmars undervisning i försvarsoch katastrofmedicin och att blivande undersköterskor erhåller 10 timmars undervisning i samma ämne. Det heter emellertid också att vidareutbildning för samma kategori personal inte omfattar någon sådan undervisning. Jag undrar om detta är tillfredsställande. Vad jag särskilt har tagit upp i min interpellation är betydelsen av den militära sjukvårdsutbildningen när det gäller att ställa svensk personal till förfogande i världen utanför Sverige. Därvid har jag pekat på erfarenheter från senaste världskriget och tiden närmast därefter men även på de svenska insatser som görs i dag. Även om försvarsminister Thunborg har rätt i sitt svar, att det var helt andra förutsättningar under andra världskriget och att förändringarna både i stridsmiljö och i medicinsk teknik är stora, kvarstår det faktum att under då föreliggande förhållanden var just den militära sjukvårdens utbildning och kunskaper av ytterst stort värde. Det har visat sig att det fungerade bra.

Då det gäller trängregementenas sjukvårdsutbildning anser jag och många med mig att det bör vara en merit att ha tjänstgjort vid trängens sjukvårdsför band, när man sedan går ut i det civila livet. Vi är många som har den uppfattningen. Jag vill nämna att samfunden i Sverige — bland dem Svenska kyrkans mission — har en gemensam expedition i Uppsala, Internationell kyrkotjänst, som är ett rekryteringskontor som anställer personal för t.ex. Etiopien, Somaliland och Sudan. Där söker man medarbetare som för en viktig och svår service behöver just den utbildning som sjukvårdsförbanden ger. Vi har dessutom Frikyrkan hjälper, som har samma behov och samma uppgifter. Av de läkare och sjukvårdare som under andra världskriget tjänstgjorde vid fältsjukhus, i t.ex. Skåne, Värmland och Norrbotten kom många efter fredsslutet 1945 att få civil tjänst i det krigshärjade Europa. Det fanns sådan personal exempelvis i Hamburg och Lubeck. Dessa personer var utbildade vid dåvarande trängkåren och tjänstgjorde vid sjömanskyrkorna i samarbete med Röda korset och Utlandssvenskarnas förening. Det har inte i högre grad dokumenterats hur många av dessa läkare och denna sjukvårdspersonal i utlandstjänst som har fått en grundutbildning just vid fältsjukhusen i Sverige under krigsåren. Men det torde vara av intresse att ta fram sådana uppgifter. Försvarsministern nämner Libanon i sitt svar. Det är mycket intressant; jag kommer till det sedan. Men över hela världen tjänstgör i dag svenska läkare och annan sjukvårdspersonal. Det gäller också i länder där det råder krig, t.ex. Etiopien. Det hade varit lättare för läkare och sjukvårdspersonal i sådan civil tjänst, t.ex. hos Röda korset och missionen, om svenskarna hade fått sjukvårdsutbildning vid hemlandets trängregementen. Det är svårare för läkare och sjukvårdspersonal som inte har den erfarenheten, utan kommer direkt från moderna svenska sjukhus med deras överflöd på utrustning och toppmoderna dyrbara instrument. I dag har de frivilliga organisationerna vid sina rekryteringsinsatser ett visst problem att finna de människor som är skickade och utbildade för just detta. Jag tycker nog att man skulle tänka sig att man, från försvarsministerns sida eller från trängregementenas sida, gick ut med information om de möjligheter man har att finna personal som är utbildad. Men det vore också bra om människor som skall göra rekryttjänstgöring och som är medlemmar i t.ex. frivilliga organisationer finge mer information om att de kan göra sin värnplikt och få denna typ av utbildning just vid trängregementena. Jag kan nämna Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som var det första svenska missionssällskap som började med läkarmission ute i världen och som sedan fortsatte med det, och det finns en rad andra. Jag vill också särskilt tacka försvarsministern för den redogörelse som lämnas i svaret om erfarenheterna från övningen Västgräns. Jag förstår att ingen slutgiltig redovisning kan ske så snart, och det är inte nödvändigt för min del. Men svaret ger just besked om det som jag och många vill veta, t.ex. att all personal genom detta försök har fått en ökad insikt om behoven av ett utvidgat samarbete och om komplexiteten i ledningsproblemen. Det som jag inte hade reda på och som jag tycker var mycket bra att få på papper var just det som berättas om samarbetet mellan det militära och det civila då det gällde vårdmomentet i övningen. Jag tror att det är ytterst värdefullt att just detta prövas. Det kommer också fram i svaret att det är nödvändigt att man satsar mer på det här området, och jag förutsätter att det kommer att ske. Då det gäller Libanon, som nämns här, förstår man av försvarsministerns svar att det inte bara är värdefullt att svensk personal går dit ut, utan att vi faktiskt får tillbaka ett vetande och ett kunnande genom att de som arbetat i området är krigsplacerade i tjänster där de har nytta av sina erfarenheter av arbetet i Libanon. Det visar hur vi kan ge och ta på ett mycket bra sätt. Jag vill också i det här sammanhanget ta upp en annan fråga. Det talas om samarbete med civil sjukvård. Det talas också om behovet av vårdplatser och om vad problemen härvidlag kan leda till. I den här skriften som jag läste över jul och nyår talas det om vad som kan ske när ytterligare en grupp människor, som kanske är skadade, skall läggas in på de vårdplatser som finns — i händelse av att vi får ett sådant tillstånd som vi hoppas att vi skall slippa. Men så har jag just i dagarna fått veta att man vid ett av trängregementena, i Sollefteå i Västernorrland, nu resonerar om att lägga ned själva sjukhuset. Det kan hända att det finns andra resurser som jag inte vet om, men det är många människor där som anser att det hela är mycket diskutabelt. Motiveringen för nedläggningen skulle vara att man behöver lokalerna som förläggning. Detta ligger på sätt och vis vid sidan om frågan, men det visar komplexiteten. Och än en gång vill jag mycket hjärtligt tacka försvarsministern för hans svar.

Herr talman! Jag passar på tillfället att med anledning av försvarsministerns utförliga och intressanta svar påpeka att svenska folket har den uppfattningen att de nya fältsjukhusen inte tål krig. Detta meddelades i TV:s Rapport under övningen Västgräns. Jag frågar nu försvarsministern, om han skulle vilja ge ett besked till svenska folket om hur det egentligen förhåller sig med dessa nya fältsjukhus, dessa tält, som enligt sjukvårdsstyrelsen fungerar utomordentligt bra men som enligt Rapport icke tål beskjutning, icke tål splitter — ja, helt enkelt inte tål krig. Det var — om man nu skall utgå från vad försvarets sjukvårdsstyrelse säger —en farlig desinformation som Sveriges Television här gjorde sig skyldig till. Man kan fråga varför. Var det enbart en slapp journalistik eller var det för att "på något sätt ställa till med en förtroendekris vad gäller det svenska försvaret och då i synnerhet vår förmåga att upprätthålla en sjukvård i krig?

Det finns ju Röda kors-märken på tälten, som skall förhindra att fältsjukhusen beskjuts.

Bl. a. visade det sig att den unga personalen vid sjukhuset icke någonsin har hanterat sådana för oss äldre vanliga sjukvårdsföremål som sprutor osv. , vilka har funnits i sjukvården fram till relativt nyligen. Man har alltså icke någon övning i detta, ja, man har rent av inte sett dessa — låt mig kalla dem så —- prylar. Då uppstår naturligtvis frågan hur man skall kunna hantera denna utrustning i ett läge när man bara har den utrustningen att tillgå. Det är ju sådan materiel som är förrådsställd vid de vanliga landstingsägda sjukhusen. Den skall alltså vara ett oerhört viktigt komplement till den fältmässiga sjukvården, som vi nu förhoppningsvis har upprättat i en omfattning som skall ge trygghet i detta avseende om det värsta inträffar, dvs. ett krig. Jag är alltså tacksam om försvarsministern vill ge sina synpunkter på i första hand dessa nya fältsjukhus.

Herr talman! Jag hade förmånen att under övningen Västgräns få besöka det operationsannex som för första gången hade satts upp i full skala. Jag måste säga att för mig både som försvarsintresserad politiker och som läkare var detta en utomordentligt intressant upplevelse. Man genomförde övningen med en synnerligen stor realism. Jag tror att det till stor del berodde på att man använde sig av, om man får kalla det så, professionella skademarkörer — sjuksköterskeelever som med en utomordentlig inlevelse spelade sina olika roller i olika typer av civila och militära skador. Det var illusoriska operationsberättelser, det var fullt korrekta, simulerade behandlingar när det gällde vätsketerapi, läkemedel, tidsåtgång osv. för olika ingrepp. Det fanns tillfälle till mycket intressanta samtal med personal i olika befattningar, t.ex. om den av Göthe Knutson diskuterade frågan om användningen av äldre materiel. Så länge det finns så gammal sjukvårdspersonal i tjänst att det finns någon som kan lära ut hanteringen gick det, sade man mig, tämligen snabbt att lära i övrigt vältränad sjukhuspersonal att hantera också de äldre metoderna, och det fungerade på ett väldigt fint sätt. Men det lämnades en del oroande uppgifter. Jag talade med en läkare som påstod att han var den ende av alla där tjänstgörande läkare som tjänstgjorde isin krigsbefattning. De andra som skulle ha varit där hade man av olika skäl inte fått in till övningen, och man hade fått fylla på med frivilligt rekryterade läkare från närbelägna sjukhus. Generalläkaren lämnade samma dag under informella förhållanden — det vill jag understryka — uppgiften att den militära delen av sjukvårdsövningen i det närmaste fått halveras på grund av att läkarna i stor utsträckning och så sent begärt anstånd att man inte hade haft tid att kalla in ersättare. Uppträder läkarkåren och dess arbetsgivare landstingen här på ett sätt som systematiskt försvårar genomförandet av övningarna är det utomordentligt beklagligt. Jag tar för givet att försvarsministern gjort sig uppmärksam på dessa förhållanden, låt vara att det endast gått kort tid sedan övningen. Jag undrar om man nu funderar över vad man skall vidta för åtgärder för att förbättra dem. Kan det ha något samband med den otillfredsställande registerhållningen över krigsplacerad personal? Registret över läkare som skall krigsplaceras lär inte vara översett sedan 1973. Annan sjukvårdspersonal — sjuksköterskor — har registrerats om 1981. Viktiga nyckelpersoner som undersköterskor m.fl. finns inte alls registrerade i centrala register, och de register som finns kan inte utan vidare användas i värnpliktsverkets datorer. Kan det faktum att man inte i tid kan få tag i de personer man behöver ha samband med det här, eller har man en känsla av att det hos de berörda individerna finns en negativ inställning till att inställa sig till dessa utomordentligt viktiga övningar? Alla man talade med — det vill jag understrycka — var utomordentligt glada och positiva till att ha fått tillfälle att göra den här viktiga erfarenheten. Så till detta med FN-sjukhuset! Man finner ju ofta i livet att erfarenheter slumpmässigt hopar sig. När man är inne på en tankegång finner man den på flera ställen.

Man skall ju inte grunda några påståenden på sådana enstaka uppgifter, men lustigt nog råkade jag två dagar senare gå och dricka kaffe på min gamla arbetsplats, och det visade sig att min vikarie också hade tjänsgjort vid FN-sjukhuset vid Libanon och lämnade precis samma uppgifter. Vederbörande framhöll hur utomordentligt värdefull denna erfarenhet var men hur oerhört svårt det är att rekrytera läkare dit. Kan det ha någonting med meritvärderingen av den här tjänstgöringen att göra? Jag förstår att det inte är försvarsministerns bord utan snarare socialministerns, men de här frågorna flyter ju mellan departementen. Det här blev ett antal kompletterande frågor. Det är kanske inte helt artigt att kasta dem över försvarsministern så här när han inte kunnat förbereda sig på dem, men alternativet hade varit att släpa hit honom på ytterligare en interpellationsdebatt, och det hade kanske varit ännu oartigare.
Herr talman! När det gäller skillnaderna mellan den svenska sjukvården under andra världskriget och den sjukvård vi har i dagens läge tror jag att vi är helt överens om att situationen är helt annorlunda i dag beträffande stridsmiljön, men också när det gäller hur sjukvården har utvecklat sig. Det finns en del statistik om detta i den statliga utredning som har talats om. 1950 hade vi 5 000 läkare. 1982 hade vi 20 000, och vi räknar med en ökning fram till år 2000. 1950 var antalet sjuksköterskor 19 000. I dag har vi 71 000, och vi räknar med en ytterligare ökning av antalet sjuksköterskor fram till år 2000. Det talas även om undersköterskorna. 1950 fanns inte samma slags registrering av dem. 1982 hade vi 33 000, och vi räknar med en klar ökning även av dem fram till år 2000. Statistiken visar således den enorma utveckling som har skett inom den civila sjukvården, och som naturligtvis är en väldig resurs om vi skulle hamna ien avspärrningssituation eller om vi skulle hamna i en krigssituation — vilket vi naturligtvis icke önskar. Den utredning som har gjorts, och som jag hänvisar till, gäller utbildningen för hälsooch sjukvård vid katastrofer och i krig och behandlas i SOU 1982:42. Denna utredning remissgranskas för närvarande inom regeringen, och ärendet handläggs inom socialdepartementet av en särskild arbetsgrupp. Utredningen tar upp många olika problem; några av dem har kommit fram i diskussionen här i dag. Låt mig först beträffande trängregementena säga till Tore Nilsson att det naturligtvis är fråga om en omstrukturering. Men det är ju inte så att själva funktionen ramlar bort. Svea trängregemente går in som ett detachement i ett större komplex. När man talar om eventuella förändringar inom sjukvården gäller detsamma som uppe i Sollefteå, nämligen att det är något som icke är beslutat, jag har inte hört talas om det. Men man kan naturligtvis tänka sig olika kombinationer med den civila sjukvården och med andra regementen som finns just på den platsen. Jag vill alltså inte säga att några beslut har tagits — jag har aldrig hört talas om dem. Men visst kan man genomföra olika förändringar — funktionen däremot skall finnas kvar. Det är viktigt att man utbildar personal. När det gäller UNIFIL och Libanonerfarenheterna vill jag säga till Anita Bråkenhielm att det inte är några problem för mig att besvara frågor på den punkten. Jag har besökt FN-sjukhuset i min tidigare befattning flera gånger och även som försvarsminister ett par gånger, senast för cirka en månad sedan. Jag vet vilka problem man har där. Låt mig först säga att det svenska sjukhuset i Libanon inom UNIFIL av civilbefolkningen, av UNIFIL:s befälhavare, av FN och av FN-soldaterna anses vara mycket välskött och klarar sina arbetsuppgifter. Det är riktigt att det problem som Anita Bråkenhielm tar upp finns, nämligen att det ibland har varit svårt att få läkare för en hel sexmånadersperiod, dvs. den tid som läkarna skall finnas där. Man har därför fått gå över till att en del läkare tjänstgör kortare perioder — ett par månader eller en månad — men man har alltså klarat själva funktionen. Naturligtvis skulle det ha varit bättre om läkarna hade kunnat stanna längre perioder. Men hittills har vi klarat situationen på detta sätt. Läkarna har skött sina uppgifter utomordentligt bra, och en hel del av det som läkarna har lärt sig har vi naturligtvis också nytta av när det gäller den svenska krigssjukvården. Beträffande övningen Västgräns vill jag framhålla att det som en komponent i denna ingick ett studium av samordningen mellan militärt och civilt i sjukvårdsfunktionen. Man har ju övningar för att över huvud taget komma fram till var problemen finns — och visst har det kommit fram olika problem, bl.a. vad gäller hur transportsidan skall skötas. Det visar sig att det fattas väldigt mycket i detta avseende, även om man har gjort en del bra saker på det området. Det är också helt riktigt att det kommit många anstånd vad gäller sjukvårdspersonalen och läkarna på den militära sidan, och de har naturligtvis försvårat verksamheten där. Dessa problem har fått lösas med hjälp av civil sjukvårdspersonal och med olika former av frivilliga. När det däremot gäller mindre övningar, kortare övningar osv., som enbart har till syfte att själva krigssjukvården skall tränas, är det min erfarenhet att man har lyckats tämligen bra, bättre än jag har trott tidigare. Det är här alltså icke fråga om en funktion som är dålig eller som ligger i träda. Beträffande frågan om fältsjukhuset inte tål krig vill jag säga till Göthe Knutson att jag icke kan besvara hans fråga. Vad jag nu har redovisat om Västgräns är ju bara de preliminära reaktioner som jag hittills har fått. Den riktiga utvärderingen kommer på litet sikt. Rapportprogrammet och frågan huruvida sjukhusen skulle vara dåligt skyddade får jag ta upp speciellt med de militära myndigheterna. Dock kan man väl rent allmänt för det första säga att våra fältsjukhus skall ligga i de bakre linjerna, inte i den direkta stridszonen. För det andra skall de naturligtvis skyddas med andra medel än dem som de själva har till förfogande bakom tältduken. Jag lovar dock att se på den frågan vid den slutliga utvärderingen av övningen.

Herr talman! Med anledning av det sista som försvarsministern sade om läget för krigssjukhusen vill jag nämna en intressant uppgift i festprogrammet från trängregementets jubileum, nämligen att detta regemente en gång flyttades från Stockholm till Örebro för att ligga längre bort från händelsernas centrum. Det var väl också en riktig tanke. Men det var inte det utan två andra saker som jag begärde ordet för att säga. Försvarsministern talade om att vi har fått ökade resurser, och det är väl riktigt. Men jag har i en statistik över antalet vårdplatser i Sverige funnit att antalet sådana vid 1950-talets början totalt sett var mindre men att det då fanns fler akutsjukvårdsplatser. Det har däremot skett en oerhörd ökning, jag tror med över 1000 96, vad gäller antalet långvårdsplatser. I en krigssituation, där man räknar med att så långt möjligt använda de civila sjukhusen — och det är väl en riktig tanke — är det då till övervägande del långvårdsplatser som står till förfogande, och de gamla och andra som vårdas på dessa kan man inte så lätt flytta. Jag vill vidare peka på en annan tanke som kan vara frestande i sammanhanget. Ytan för en vårdplats på sjukhus 1920 var 60 m?, medan man i byggandet på 1970-talet utgick från 150 m? per vårdplats. Det kan väl under sådana förhållanden vara möjligt att ställa in reservsängar. Detta var ett par kommentarer till frågan om vi har fått större resurser. Det kanske finns saker att studera vidare också här. Jag vill avslutningsvis än en gång rikta uppmärksamheten på svaret från försvarsministern, där det bl.a. heter: ”Detta försök visade bl.a. att brister ännu råder i fråga om sjukvårdsutrustning och förnödenheter för de civila sjukhusen. Försöket visade också på att det är nödvändigt att öva militära och civila delar ingående den gemensamma hälsooch sjukvårdsorganisationen, bl.a. för att rörligheten mellan olika sjukhus i fråga om exempelvis operationslag skall kunna tas till vara.” Det är oerhört viktigt att se till att detta verkligen fungerar om den dag kommer då detta behövs. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för hans svar och hans löfte att ta fasta på de uppgifter som jag nu har lämnat. Det var alltså okänt för försvarsministern att det hade gått ut i TV. Men det är ju inte fråga om de erfarenheter som man vunnit under övningen Västgräns, utan om kvaliteten på tälten. Är det en felkonstruktion? Sjukvårdsstyrelsen säger nej och hävdar att det är en utomordentligt bra konstruktion. Tälten kan inte falla ihop med mindre än att samtliga luftbågar skjuts sönder. Som både försvarsministern och jag framhöll förutsätter vi ju att Röda kors-märket respekteras, så att det inte blir någon beskjutning. Men när svenska folket, den TV-tittande allmänheten, får höra att de här sjukhusen inte tål krig, blir det ett skratt och en nästan förlamande känsla: vad skall vi ha det till, det var ju liksom det som var meningen? Därför ser jag, och säkert många med mig, mycket allvarligt på den här formen av desinformation — jag använder det uttrycket — som i detta fall svensk TV sprider utan att dementera. Man har nämligen fått klart för sig att detta är fel, lika fel som uppgiften i samma program att det inte fanns något vatten i fältsjukhuset. Det fanns icke vatten under två dygn, påstods det. Jag hade tillfälle att fråga åtminstone tio tolv av dem som stod och hanterade vattnet. Det rann hur bra som helst när vi från försvarsutskottet såg på övningen. Det var bara en stund som det inte fanns vatten. TV, jag vill minnas att det var TV 2, hade även ett annat program om fältsjukhuset. Kanske vill man därför göra gällande att detta program får balansera de lögnaktiga uppgifterna, men det resonemanget håller inte. Det skulle inte hålla för en seriös prövning inom pressen, där vi har en etik som säger att vi tar in dementier. Jag talar nu som journalist. TV har kanske inte den etiken. Med tanke på den information som jag fått från försvarets sjukvårdsstyrelse — bl.a. från generalläkaren — känner jag mig föranlåten att uppmana Sveriges TV att dementera TV:s uppgifter, som uppenbarligen inte är sanna på någon punkt. Jag ber att få tacka försvarsministern ännu en gång med anledning av den närmare granskning som han skall göra i ärendet.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för de svar som jag har fått. Naturligtvis tvivlar jag inte det minsta på att vårt FN-sjukhus fullgör sina uppgifter på bästa tänkbara sätt, men det är klart att det vore mera tillfredsställande, om man finge människor att stanna längre tid. Det behövs ju ett par månader för att komma in i en så främmande arbetsmiljö. Det var snarast beträffande ett par av de andra frågorna som jag ville ha en liten komplettering. Ämnar departementet se närmare på problemet med de mycket frekventa anståndsansökningarna? Kan man se efter vad den stora frekvensen kan bero på och se om det går att hindra att det en annan gång blir lika stor omfattning? Det är klart att det är mycket viktigt för dem som skall tjänstgöra i de här befattningarna att få delta i sådana här stora, realistiska övningar. Slutligen detta med registerhållningen. Behövs det inte en central registermyndighet som registrerar inte bara läkare och sjuksköterskor utan även annan sjukvårdspersonal. Det är mycket optimistiskt att tro att landstingen på något sätt skulle kunna sköta detta och generöst dela med sig av personal av olika kategorier till varandra i en krigssituation. Jag är övertygad om att det här måste finnas en central övermyndighet som håller i detta på ett auktoritativt sätt och uppdaterar och moderniserar dessa register.
Herr talman! Bara några kommentarer! I min tidigare replik glömde jag att ta upp en av de frågor som Anita Bråkenhielm berörde, nämligen frågan om gammal och ny materiel. Detta är en gammal fråga. För tio femton år sedan diskuterades problemet att det fanns sjukvårdsmateriel — verktyg och annat — som var gammal. Vi vet alla vilken utveckling som förekommit inom sjukvården. Vi skaffar ny materiel i icke ringa omfattning, men mycket av den gamla materielen finns kvar och står där helt outnyttjad. Hur skall man då göra för att de unga läkarna och annan ung sjukvårdspersonal skall lära sig att använda även denna materiel. Man försöker göra på det sätt som Anita Bråkenhielm talade om, men man anordnar även specialkurser. Det viktigaste är kanske ändå att försöka omsätta denna materiel på ett hyggligt sätt. Man försöker även få en omsättning när det gäller materielen inom den civila sjukvården för att därigenom få en omsättning av materielen för krigssjukvården. Det skulle väl vara det bästa sättet. Vi är alltså uppmärksamma på problemet. Detsamma gäller anståndsproblemet. I fråga om övningen Västgräns var anståndssituationen när det gäller denna personalkategori särskilt besvärlig. Det förekom många anstånd. Den saken får vi också titta på. När det gäller registerhållningen arbetar värnpliktsverket nu med nya datorer. De har problem med de värnpliktiga i dagens läge. Men meningen är att också alla dessa specialister av olika slag skall komma in i detta system, som alla säger så småningom skall bli så bra. Det har emellertid varit problem under inkörningsperioden. Men både registerhållningen och anståndsförfarandet hoppas jag skall bli bättre. Som svar på Göthe Knutsons fråga vill jag säga att jag inte kan göra någon utvärdering av vad som skett när det gäller detta rapportprogram. Men jag är uppmärksammad på frågan. När utvärderingen av Västgräns kommer, skall jag titta speciellt på den saken. När det gäller Tore Nilssons fråga om sjukvårdskomplexen och långvården vill jag svara att vi i en krigssituation behöver många provisoriska sjukhus i skolor och andra byggnader. Vi måste i detta sammanhang se på hela den sjukvårdsresurs som vi i det läget behöver och på de omdisponeringar som vi då tvingas göra. De frågor som Tore Nilsson tar upp är viktiga och måste beaktas i planeringen. Betänkandet om utbildningen för hälsooch sjukvård i krig kommer att ge regeringen anledning att återkomma med förslag och idéer för den framtida utbildningen. En väl fungerande civil hälsooch sjukvård är som jag tidigare sagt en grundförutsättning för att totalförsvarets sjukvårdsfunktion skall kunna motsvara de högt ställda kraven också i en krigssituation.
Herr talman! För säkerhets skull bara en liten kompletterande fråga: Får jag tolka försvarsministerns senaste svar så, att man planerar att lägga registerhållningen på värnpliktsverket i stället för på socialstyrelsen?
Herr talman! Låt mig när det gäller den sista frågan ”passa” litet. Registerhållningen måste finnas någonstans, men jag är inte säker på var den bör finnas. Det är möjligt att den bör finnas hos socialstyrelsen. Men när det gäller att få fram olika människor för olika befattningar är problematiken densamma vare sig registerhållningen ligger hos värnpliktsverket eller hos socialstyrelsen.

Herr talman! Sveriges stora budgetunderskott och vår alltför stora offentliga sektor gör det absolut nödvändigt att begränsa de statliga utgiftsåtagandena. Regeringen påstår i finansplanen beträffande budgetunderskottet att detta hela tiden minskar och nu dras ned från 69,7 miljarder till 63,5 miljarder 1985/86. Men så väl är det inte. Den här minskningen beror i stor utsträckning på bokföringstekniska åtgärder. På inkomstsidan har statskassan tillförts 30 miljarder kronor genom 75 skattehöjningar — skattehöjningar som emellertid har en mycket negativ effekt på dynamiken i den ekonomiska utvecklingen. Dessutom — statsskulden växer i hissnande fart. Den var 330 miljarder hösten 1982 och är nu mer än 570 miljarder. 10 miljarder till, så har s-regeringen på två år ökat skulden lika mycket som den borgerliga regeringen på hela sex år. Takten är mer än dubbelt så hög och detta i en högkonjunktur. Att spara på alla sektorer i statsbudgeten är ofrånkomligt, alltså även på kommunikationssektorn. Skall vi få en ekonomisk tillväxt som kan jämföras med andra industriländers, måste vi dessutom sänka skattetrycket, så att det åtminstone kommer ned i nivå med andra högskatteländers. Men inte heller det räcker. Sveriges ekonomi måste avregleras. Det är en viktig uppgift att minska statens inblandning i människornas, företagens och de lokala myndigheternas liv. Avreglering och effektivisering kan bl.a. ske genom privatisering. Viss statlig affärsverksamhet bör därför överföras i enskilda händer. Affärsverksamhet drivs oftast både effektivare och mer konkurrensneutralt i privat ägo. Som en biprodukt vid försäljning får också staten ett bidrag att fylla igen budgetunderskottet med. Inom hela den offentliga sektorn behöver vi hitta mer ändamålsenliga och effektiva former för verksamheten. Affärsverken kan t.ex. till viss del omändras till aktiebolag, vilket gör att de får bättre förutsättningar för ett rationellt rörelseidkande som kan leda till mindre statliga utlägg, ja förhoppningsvis i stället inkomster till statskassan. Den myndighetsutövning som ofta bedrivs av verket parallellt med affärsverksamheten kan avskiljas, varigenom misstanken att den statliga affärsverksamheten bedrivs icke konkurrensneutralt kan elimineras. Säkert betyder en sådan förändring både stimulans och ökad arbetsglädje också för personalen vid verken. Vi moderater har som mål för den ekonomiska politiken under 1980-talet att vi skall avveckla det strukturella underskottet i den offentliga sektorn och samtidigt minska skattetrycket. De obalanser Sverige har beror på en växelverkan av att staten och kommunerna har fått öka sina utgifter samtidigt som skatterna höjts. Därför måste besparingar och skattesänkningar följas åt. Bland skatterna är marginalskatterna de mest skadliga. Vi vet att de lockar till svartjobb och fiffel, tvingar fram höga lönelyft och driver på löneglidningen, skapar tröghet på marknaderna, begränsar företagens utvecklingsmöjlighet, hämmar arbete och minskar familjernas handlingsutrymme. Våra förslag beträffande besparingar och systemförändringar syftar till att få balans i ekonomin. Bl. a. genom besparingarna vill vi minska den stora andelen offentlig sektor i vår ekonomi — den är nu över 70 96 och störst i västvärlden. Den skall helt enkelt ha en storlek som vi har råd att betala. Självfallet vill vi ha en god service — ja, vi vill förbättra den. Detta är möjligt genom privatisering av delar av den offentliga sektorn. Därmed är inte sagt att allt skall privatiseras; lämpliga områden däremot. Skattetryck och skattesystem måste vara så konstruerade att de stimulerar till utveckling och arbete och därigenom på ett positivt sätt tillför staten inkomster. I det sammanhanget måste regeringen starkt kritiseras för alla de pålagor i form av olika skatter som vägtransportsektorn — bilismen och näringslivet — utsätts för. Det är inte enbart genom bra vägar som transportsektorns utveckling och svenskt näringsliv gynnas. Genom att ta bort några av de skatter som lagts på bilismen och transporterna skulle man uppnå en ännu större positiv effekt. Det är genom näringslivets utveckling och genom de enskilda människornas arbetsinsats vi kan behålla och förbättra vår standard. Systemförändringarna kan som sagt innebära privatisering, dvs. att i annan form finansiera och bedriva en verksamhet för att härigenom uppnå ökad stimulans genom konkurrens och marknadsmässiga arbetsformer. Mer av entreprenader och leasing är andra inslag i de systemförändringar som kan förbättra balansen i ekonomin. Jag har redan tidigare sagt hur betydelsefullt vårt näringsliv är för tillväxten i ekonomin, liksom den enskildes arbetsinsatser. Alla de sätt varpå näringslivets egen växtkraft kan understödjas bör därför uppmuntras. Till detta hör ett bra vägväsende. Utvecklingen inom näringslivet har inneburit ökade transportkrav, krav på snabba transporter och transporter av god kvalitet. Bra vägar, lägre skatter, tillväxt i ekonomin samt besparingar som leder till minskat budgetunderskott är således samverkande faktorer och oskiljaktiga när det gäller mönsteranpassningen för att pussla ihop en god effekt. Herr talman! Behovet av besparingar samtidigt med behovet av generösa anslag för att kunna bibehålla och helst förbättra vårt vägnät leder till en svår balansgång vad gäller att finna den rätta avvägningen mellan anslagens storlek och den nödvändiga återhållsamheten med utgifterna i statsbudgeten. Mot den bakgrunden skall våra besparingsförslag ses. Trots nödvändigheten av besparingar även inom kommunikationssektorn accepterar vi i stort sett de anslagsförslag som finns i budgetpropositionen. Jag övergår nu till att redovisa de moderata reservationerna i betänkande 13 och inleder med att yrka bifall till dessa, nämligen reservationerna 2, 5, 6 och 10. Herr talman! I reservation 2 föreslås ett i förhållande till regeringens förslag sänkt anslag med 60 milj.kr. Vi menar att ett något lägre anslag är tillräckligt, i synnerhet som sysselsättningsanslaget för vägbyggande numera får beaktas redan i planeringen. Detta ligger i linje med vad som från moderat håll föreslagits tidigare. Sysselsättningsaspekten skall ändå kunna beaktas, enligt kommunikationsministern. Emellertid kan man då fråga sig om inte — såsom vägverket föreslår — sysselsättningsmedlen kan tillföras verket som ordinarie medel under förutsättning att motsvarande del av anslaget används i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna. I reservation 5 återkommer vi till en fråga som behandlades även föregående år och som sammanhänger med vad jag sagt tidigare i mitt anförande beträffande systemförändringar, nämligen att hitta former för finansiering utanför statsbudgeten av angelägna objekt. Det finns många entreprenörer som är villiga att låna ut pengar för att t.ex. broinvesteringar skall kunna finansieras. Formerna för externfinansiering behöver inte vara kopplade till avgiftsuttag eller leasing. Detta är emellertid bra alternativ. Det som numera blivit aktuellt, nämligen byte av fast kapital mott.ex. byggande, kan vara ett annat sätt. Å andra sidan ger leasing och avgiftsuttag en flerdubbel positiv effekt på det sättet att staten avlastas, att man uppnår en fördelning av kostnaderna för projektet över tiden samt en fördelning mer på brukarna än på skattebetalarna. I reservationerna 6 och 10 föreslås en minskning av det procentuella bidraget till kommunerna för byggande och underhåll av statskommunala vägar. Vi markerar genom våra besparingsförslag att vi vill prioritera underhållet av vägarna och säger ja till detta anslag beträffande statsvägarna. Vad däremot gäller bidraget till kommunerna, menar vi att det är orimligt att kommunsektorn, som har en utomordentligt god finansiell situation, med en överlikviditet på 30 miljarder, skall få bidrag på sammanlagt 50 miljarder från staten, som har en stor brist i kassan. Det system för bidrag till de statskommunala vägarna som f. n. tillämpas är emellertid både orättvist och otympligt. Vi förutsätter därför att detta system ses över snarast. Enligt vad jag erfarit har en arbetsgrupp inom Kommunförbundet också påbörjat en översyn av reglerna. Vi förutsätter då att översynen syftar till att minska stödet från staten, samtidigt som fördelningen av kostnader och ansvar mellan kommunerna blir rättvisare. Herr talman! Det finns skäl att särskilt markera att vi instämmer i regeringens anslagsförslag vad gäller underhållssidan i fråga om vägarna, att vi biträder organisationsförändringen av vägverket och att vi anser att regeringens förslag att vissa anslag skall utnyttjas flexiblare är riktigt. Det gäller att man från anslaget Drift av statliga vägar får föra över medel till Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. i samband med att vägar övergår till enskild väghållning, det gäller justeringar under ett år mellan driftoch byggandeanslagen för statlig väghållning, och det gäller att driftmedel för byggande av vägar får användas för att bygga broar eller ersätta färjor. Herr talman! Jag yrkar således bifall till de moderata reservationerna i trafikutskottets betänkande 13 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är lätt att finna många goda skäl för att vi behöver ett bra vägnät. En hög vägstandard kan bidra till att minska olyckorna på våra vägar. Detta är en angelägen uppgift. Vi kan också, genom att vi håller oss med bra vägar, minska slitaget på bilarna och dessutom spara energi. För en stor del av det svenska näringslivet är bra vägar något nödvändigt och självklart. Särskilt gäller det för områden av landet som saknar tillgång till järnvägar. För åtskilliga människor i Sverige som inte har tillgång till kollektiva trafikmedel är vägen och bilen det enda alternativet för att ta sig till jobbet. För dessa människor är bra vägar ett rimligt krav. Att vårt svenska vägnät har en enorm betydelse för ekonomisk utveckling och välfärd är obestridligt. Vi är här i riksdagen överens om att en hög standard på våra vägar är ett väsentligt mål att eftersträva. Vi bör också vara överens om att det återstår mycket att göra innan alla delar av landet kan anses ha ett bra vägnät. I en tid då kampen mot ett alltför stort budgetunderskott är en viktig politisk uppgift gäller det att noggrant pröva om vi använder resurserna på kommunikationsområdet på bästa möjliga sätt. För att få en riktig bild av hur resurserna fördelas måste man också se på hur t.ex. kollektivtrafiken finansieras. Lika viktigt är det att bedöma vilka som kan använda sig av denna service. Det går inte att bortse ifrån att de skattemedel som sätts in i kollektivtrafiken av stat, landsting och kommuner utgör en allt större resurs. Enbart subventionen till denna trafik är lika stor som det totala årliga väganslaget. Det finns då anledning att ställa sig frågan: Hur fördelas dessa resurser? I vissa delar av landet kan över 80 96 av invånarna ta sig till jobbet med kollektiva färdmedel. I landets glesbygdsområden kan 5 96 av befolkningen ta buss eller järnväg till sin arbetsplats. Det finns naturligtvis ingen anledning att reagera negativt mot att man i vissa storstadsområden har tillgång till en kollektivtrafik var femte minut under dagtid. Det är bra att denna möjlighet finns — inte minst ur miljösynpunkt. Vad värre är: en mycket stor del av Sveriges befolkning har inte en chans att utnyttja ett enda kollektivt trafikmedel för att t.ex. ta sig till jobbet. Dessa människor får däremot via skattsedeln vara med om att på olika sätt finansiera de ca 6 000 milj.kr. som kollektivtrafiken kostar samhället. Det är bl.a. denna verklighet vi bör beakta när vi fördelar våra vägresurser. Vi bör ta hänsyn till att befolkningen och näringslivet i stora delar av Sverige alltjämt får leva med synnerligen dåliga vägar. I dessa områden av landet är man hänvisad till ofta mycket dåliga grusvägar. Det är vägar som är krokiga och svåra att ta sig fram på. Dessa vägar är ofta gropiga och går illa åt bilarna. Det är på dessa vägar som en stor andel av de tunga transporterna utförs. Det går inte med bästa vilja i världen att påstå att man i dessa områden har goda kommunikationer. Att det pågår en farlig avfolkning och utarmning av landets glesbygdsområden är inte så egendomligt då man ser vilka dåliga vägar man har i vissa områden. Tålamodet hos befolkningen sätts på svåra prov när man vet att man i dessa områden också får betala de vägskatter och andra skatter som finansierar ett bra vägnät och en väl utbyggd kollektivtrafik i andra delar av landet. När man talar om lönsamheten på vägnätet borde man mera ta hänsyn till att det på länsvägarna transporteras en mycket stor andel av den skogsråvara som ger landet exportinkomster på över 40 miljarder kronor per år. Skogsnäringen tillför alltså vårt land den överlägset största nettoinkomsten via exporten. Villkoren på kommunikationsområdet för näringarna i framför allt stora glesbygdsområden är att man har långt till flyget, och i många fall saknar man dessutom järnväg. Det är vägen och bilen som utgör det enda alternativet. I dessa bygder borde det vara en självklarhet att man åtminstone hade tillgång till bra vägar. Detta ganska försynta krav borde ligga väl i linje med de vackra målsättningar som riksdagen uttalade sig för i trafikutskottets betänkande nr 18 1979. Vi i riksdagen borde inse att det på sikt inte är realistiskt att tro att företag i glesbygder kan överleva om man saknar såväl flyg som järnväg och dessutom har dåliga vägar. Det är mot bakgrund av denna verklighet som vi i centern är kritiska mot att byggandet av länsvägar endast tilldelas omkring 200 milj.kr. av de sammanlagt 900 milj.kr. som anvisas för byggande av statliga vägar. Trots att länsvägarna omfattar 8 500 mil, mot riksvägarnas 1 300 mil, får detta vägnät endast en tredjedel av de pengar som går till byggande av statliga vägar. Vi anser att detta är en orimlig fördelning. En sådan inriktning av vägbyggandet leder till att stora delar av landet även framöver tvingas leva med ett dåligt vägnät. Detta är ett svårt handikapp för skogsbruket, skogsindustrin, andra näringsgrenar i dessa regioner. Det hade enligt centerns uppfattning varit rimligt att länsvägarna åtminstone fått 50 76 av de resurser som går till byggandet av statliga vägar. Det är denna rättvisare fördelning av vägpengarna som vi tar ställning för i reservation nr 4. Ytterligare ett led i att förbättra kommunikationerna i de delar av landet som har det sämsta vägnätet är centerns förslag om ett särskilt reservationsanslag för bärighetsupprustning av mindre vägar och broar som har betydelse för skogsoch industritransporter på landsbygden. Vägverkets generaldirektör har vid olika tillfällen med all rätt talat om flaskhalsar som utgör hinder för trafiken. Ett sådant hinder är givetvis broar som är så svaga att de sätter stopp för transporter för t.ex. skogsbruket. Det finns enligt centerns uppfattning goda skäl för punktvisa insatser som kan leda till att vi kommer till rätta med dessa brister i vägnätet. I reservation nr 1 föreslår vi att 25 milj.kr. anvisas för detta ändamål. I bl.a. några enskilda centermotioner föreslås att vissa angelägna brobyggen kommer till stånd så snart som möjligt. I reservation nr 8 föreslår vi, tillsammans med moderaterna och folkpartiet, att nya former prövas för finansiering av dessa brobyggen. Det bör enligt vår uppfattning vara möjligt för vägverket att ta upp förhandlingar med entreprenadföretag som kan vara villiga att bygga och finansiera angelägna brobyggen som hyrs ut exempelvis till vägverket under viss tid. För de bygder och människor som är i stort behov av dessa broar måste det vara en fördel att få en tidigareläggning på kanske tio år av ett visst broprojekt. När det gäller det enskilda vägnätet håller regeringen tyvärr fast vid det byråkratiska och delvis orättvisa bidragssystem som delar in det enskilda vägnätet i fyra olika bidragsklasser med 40, 50, 70 resp. 80 96 statsbidrag. Motivet var tydligen att moderaterna och socialdemokraterna skulle spara pengar på detta system. Verkligheten har visat att man där i stort sett tog fel. Det eländiga med detta krångliga bidragssystem är att man skapar stora orättvisor. I praktiken kan löntagare och företagare som är bosatta utmed en enskild väg i vissa fall få betala 60 90 av underhållet ur egen plånbok. Detta sker trots att man betalar vägskatter precis som alla andra. De som haft tur och är bosatta utmed vägar som blivit klassade som 80-procentsvägar får däremot betala endast 20 26 av kostnaderna. Vi håller från centerns sida fast vid de rättvisa och obyråkratiska regler som gällde före moderaternas och socialdemokraternas koalition i frågan om enskilda vägar. I reservation nr 12 föreslår vi en återgång till de gamla och rättvisa regler som gällde under Fälldinregeringens tid. I några motioner aktualiseras frågan om att bygder och regioner som förlorar sina järnvägar bör kompenseras med ett upprustat vägnät. Från centerns sida ser vi detta som en angelägen fråga. Det är enligt vår uppfattning viktigt att denna upprustning sker före nedläggningen av järnvägstrafiken. Det är nödvändigt bl.a. för att den kollektiva landsvägstrafiken — som måste ersätta den nedlagda järnvägen — skall kunna fungera under så goda förutsättningar som möjligt. Det är givetvis också nödvändigt av regionalpolitiska skäl att en region som förlorar järnvägen åtminstone har tillgång till ett bra vägnät. Denna ståndpunkt vill vi ge regeringen till känna i reservation nr 14. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, 4, 5, 7, 12, 14 och 15.

Herr talman! Folkpartiet delar den uppfattning som framkommit i vägverkets anslagsframställning för kommande budgetår, nämligen att det finns ett stort behov av resurstillskott för att man skall kunna återställa och upprätthålla en godtagbar kvalitet på våra vägar. Såväl från ekonomisk synpunkt som med hänsyn till trafiksäkerheten är det av största betydelse att landets vägnät kan ha en hög standard. Det är för övrigt en synpunkt som även gäller vårt järnvägsnät, men den frågan får vi väl anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle. Så snart landets finanser medger bör därför resurser ställas till vägverkets förfogande både för att man skall kunna renovera det befintliga vägnätet och för att man skall kunna göra nödvändiga nyinvesteringar.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till mina reservationer 8 och 13. Våra vägar och vägarnas beskaffenhet är en fråga som intresserar alla, och just frågor om vägstandard och om olika sträckningar vid nybyggnadsplaner möter man ofta när man reser i landet. Vi har i vår motion om trafikpolitiken i huvudsak kunnat ställa oss bakom de förslag som regeringen har lagt fram beträffande väganslagen, och jag skall därför inte orda så mycket om de frågor som gäller anslagen till byggande och drift av de statliga vägarna. Det finns en skrivning i departementschefens förslag, som utskottet i sin helhet i och för sig har ställt sig bakom men som jag ändå vill beröra även i år. Det är principen om särskilda insatser i sysselsättningsbefrämjande syfte, vilket nu har blivit något av ett naturligt inslag i vägbyggandet. Det är inte tillfredsställande att vägbyggandet i så stor utsträckning blir beroende av att medel anvisas för sysselsättningsbefrämjande ändamål. En betydande nackdel med sådana anslag är att insatserna inte alltid kan göras vid rätt tidpunkt och på rätt ställe. Dessutom innebär ju detta en betydande osäkerhet om vilka medel som egentligen kommer att ställas till förfogande för byggande av vägar.

Vi har i riksdagen i flera år, både i motioner och på annat sätt, förespråkat en utbyggnad av Europaväg 6 från Halland till norska gränsen som en sammanhängande motorväg. Nu synes det som om vi äntligen skulle ha fått gehör för denna satsning, och jag hälsar med tillfredsställelse beslutet om motorvägsbygget i Halland. Motorvägsbygget innebär en ökad genomsnittshastighet och därmed effektivare transportarbete. Trots ökad hastighet medför motorvägsstandarden väsentliga förbättringar i trafiksäkerheten. Det gäller både för de vägfarande och inte minst för fotgängare och för bofast befolkning, eftersom miljöstörningarna minskas. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation nr 5, som är en gemensam reservation från folkpartiet, centern och moderaterna. I reservationen, som behandlar motionsförslag från bl.a. Bohusbänken, framhålls hur viktigt vi anser brobyggandet vara även i det kärva ekonomiska läge som vi befinner oss i. För att upprätthålla kompetensen för våra brobyggare, och naturligtvis också för att förbättra våra vägförbindelser, anser vi att nya finansieringsvägar för exempelvis brobyggande är angelägna att pröva. Därför har vi i denna reservation föreslagit externfinansiering av lönsamma broförbindelser. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 5, 8 och 13. I Övrigt biträder jag utskottets hemställan.

Herr talman! Vpk:s allmänna syn på vägpolitiken är att vägarna måste vidmakthållas, inte minst av trafiksäkerhetsskäl. En minskning av samhällets kostnader för vägarna kan ske långsiktigt genom en ny trafikpolitik, bl.a. innebärande att tung landsvägstrafik förs över till järnväg. Järnvägen, som har överkapacitet, är mera energisnål, miljövänlig och trafiksäker. En ökning av kollektivtrafiken, som jag här kommer att beröra, medverkar också till god vägekonomi. I detta inlägg skall jag kommentera vpk-reservationerna 3, 9 och 11 och ett par reservationer, 14 och 15, som vi avgivit tillsammans med centern. Vår motion 1995 uttrycker en vilja att öka kollektivtrafikens möjligheter genom förstärkta resurser. Det är styrkt att det kortväga resandet — resandet i tätorter och mellan närbelägna sådana — dominerar trafikbilden. En undersökningsrapport, gjord av TPR, visar för övrigt att två tredjedelar av allt resande är kortväga, dvs. mindre än 10 mil. Tendensen är också tydlig. Det kortväga resandet, dvs. det resande som berör städer och tätorter, visar en ökning för kollektivtrafiken med 50 96 mellan 1970 och 1980. Enligt vår mening är detta bra. Det minskar den intensiva bilismen och förbättrar klart trafikmiljön. Om vi ställde upp målsättningen att minska biltrafiken i tätorterna med en femtedel — 2096 — skulle detta innebära krav på en fördubbling av kollektivtrafikens arbete. Den undersökning som jag här refererat till visar för övrigt att just kollektivtrafikens standard, dvs. tillgänglighet, framkomlighet, restid och bekvämlighet liksom taxorna direkt påverkar bilanvändningen. En fortsatt minskning av framför allt tätortsbilismen kräver klart en ökad ambitionsnivå då det gäller kollektivtrafiken. Fortfarande är det emellertid så att de flesta invånare i dessa regioner inte har tillgång till bil för sina resor. Visst innebär bilinnehavet att rörligheten ökar och restidsvinster kan göras, men samtidigt försämras framkomligheten och urholkas underlaget för kollektivtrafikresenärerna, som är i majoritet. Det är fortfarande också så att tillgången till bil inte är en slump utan hör ihop med en relativt hög inkomst i hushållen. Mestadels är det mannen som använder bilen, medan övriga hushållsmedlemmar hänvisas till kollektivtrafiken. För oss i vpk är detta viktigt att notera. Vi vill att lågavlönade, kvinnor, pensionärer och barn inte skall missgynnas genom en satsning på bilismen. Vi vill värna om de grupper som inte är gynnade i trafiken, dvs. majoriteten, som också i andra avseenden behöver solidaritet. Goda transporter måste bli en social rättighet för alla, precis som sjukvård, bostad och utbildning. Det här är ett viktigt skäl till vår målsättning och vår motion. Ett annat viktigt skäl är miljöhänsynen. Det är inte bara en fråga om avgasutsläpp och buller via bilismen utan också om en onödigt hög skadeoch dödsfrekvens i trafiken. Följden härav är stort lidande för den enskilde och höga kostnader för samhället. Tillåt mig, herr talman, säga något om uppgifter som kom mig till handa i går. Det är information från trafiksäkerhetsverkets tjänstemän som visar att statistiken när det gäller trafikolyckor är mycket bristfällig. Sålunda kan jag referera till uppgifter i SOU 1984:42 från socialdepartementet, Att förebygga skador, som avser år 1980. Enligt dessa uppgifter rapporterar sjukhusen att 34 000 personer har tagits in för vård på grund av trafikolyckor, medan polisrapporterade olyckor — som ligger till grund för analysen av situationen inom trafiksektorn — bara redovisar 6 000 trafikolyckor. Detta visar att vi har ganska litet hum om vilka enorma verkningar som trafiken har när det gäller kostnader för samhället och lidande för de enskilda människorna. Alla utredningar bekräftar att kollektivtrafikens gynnande också spar energi. Då vpk i vägpolitiken nu driver linjen att utveckla kollektivtrafiken och dess möjligheter vägleds vi av en samhällsekonomisk grundsyn som inte får stanna vid ord på papperet. Stora behov finns inom kollektivtrafiken — det framgår också av budgetpropositionens bil. 8. Åtgärder för att förbättra framkomlighet och säkerhet kan vidtas men kräver ofta trafiksanering och ombyggnader till nytta för t.ex. gångoch cykeltrafikanter. Det gäller i hög grad också investeringar för att förbättra framkomligheten för bussar samt därmed motverka långsamma och obekväma resor och bidraga till en bättre arbetsmiljö för förarna. Detta kan gälla såväl reserverade körfält för busstrafiken som utformning av terminaler och hållplatser så att tillgänglighet, komfort och säkerhet gynnas. Kommunerna har här ansvaret, och vi har ingen anledning att ändra på det förhållandet i detta sammanhang. Det är styrkt att statsbidragen är en god stimulans till kommunala insatser av det slag jag här nämnt exempel på, och vi menar att de växande behoven av åtgärder för utbyggnad till önskvärd effektivisering och förbättring står i samband med statsbidragen. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 9 och 11. I reservation 14 aktualiseras bl.a. frågan om upprustning av vägnätet utmed sträckan Långsele-Hoting, då persontågstrafiken enligt regeringsbeslut skall dras in inom kort. Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhöll i en skrivelse den 16 mars 1983 följande: ”Sätts busstrafik in krävs en omfattande upprustning och ombyggnad av vägnätet. I annat fall minskar anknytningsmöjligheterna mellan Hoting norra stambanan och resenärerna får vidkännas ökad tidsåtgång, minskad bekvämlighet och trafiksäkerhet. Vägnätet är i dag i dåligt skick inom hela området med långa sträckor grusväg, nedsatt bärighet, dålig sikt och hastighetsbegränsningar till följd av tvära kurvor och Nu har regeringen, med moderaternas hjälp, lyckats få tågtrafiken nedlagd. Folk är nu hänvisade till en landsvägsbuss på de vägar som länsstyrelsen beskrivit i det citerade brevet — en landsvägsbuss som tar längre tid än tåget och inte har trygga anslutningar. Det borde vara en hederssak att åtminstone leva upp till löftet om vägreparationer i området, och dessa upprustningar borde vara klara innan tågen försvinner. Den resande allmänheten, som nu får en försämring, känner sig klart besviken, och man blir inte gladare om nu också vägupprustningen uteblir. De stora timmertransporterna på banan fortgår och utvecklas, men kräver också vägarnas upprustning i berört område eftersom omfattande timmertransporter med bil sker till terminalen vid järnvägen. Man kan inte ostraffat lägga ned den enorma transportpotential som flottningen utgjorde utan att det får konsekvenser. Det drabbar fortfarande vägnätet, av de skäl jag här sökt anföra. Jag yrkar bifall till reservation nr 14. Slutligen, herr talman, några kommentarer till reservationerna 3 och 15 som handlar om den nära nog ökända vägsträckan mellan Ramsjö och Östavall. Vägen är i ett miserabelt skick, smal, krokig och ofta svårframkomlig. Den tvingar ofta tung trafik till kostsamma omvägar, t.ex. via Sundsvall — en ökad väglängd på 22 mil om man befinner sig norr om Ånge och skall nedåt Värmland eller omvänt. De som är direkt berörda av vägen och måste använda den för exempelvis dagliga arbetsresor med egen bil riskerar skador och kostnader för bilfärden. Kommunikationsministern har rest på vägen och uttalat sig för en ordentlig upprustning, men hela tiden sker uppskov. Ständiga uppvaktningar från såväl kommuner som trafikantopinioner tycks inte hjälpa. Frågan har varit uppe i åratal här i riksdagen, men hela tiden tycks de ansvariga hänvisa till de lokala prioriteringsbesluten. Men, herr talman, denna fråga tenderar nu att bli ett riksintresse. Det måste vara möjligt, trots den sparsamhetskampanj som pågår, att vidta åtgärder så att också transportörer-trafikanter kan spara in på både resekostnader och reparationskostnader. Vi skall inte bara tänka på statens möjligheter att spara och dra in, vi skall också se till att de enskilda människorna inte åsamkas för stora utgifter. Det förhållandet att riksväg 83 berör gränsområdet mellan ett par län kan inte vara något hinder. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 och, om den reservationen faller, till reservation nr 15. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har sedan regeringsskiftet 1982 haft en ambition att återställa balansen i vårt lands ekonomi. Denna strävan har ställt krav på en återhållsam budgetpolitik. För att skapa utrymme för angelägen verksamhet har därför myndigheter och verk tvingats ompröva verksamheter och rationalisera metoder och rutiner. Vi kan nu se positiva resultat av den förda ekonomiska politiken, och Sverige är på rätt väg när det gäller att komma till rätta med det ekonomiska elände som sex års borgerligt styre gav till resultat. När det gäller kommunikationsområdet i allmänhet och vägområdet i synnerhet har målet varit att öka verksamheten. Under 1970-talet eftersattes väginvesteringarna, och speciellt underhållet av våra vägar var på en otillfredsställande nivå. Detta fick till följd att vi tärde på vägkapitalet och sköt framför oss en ökande reparationsskuld. Den första åtgärden för den socialdemokratiska regeringen blev därför att öka anslagen till drift och underhåll av våra vägar, och varje år sedan 1982 har vi därför nu kunna beta av en del av det eftersatta vägunderhåll som den borgerliga politiken fick till följd. Även i årets budgetproposition, herr talman, sker en rejäl ökning av driftsanslaget. När det gäller investeringar på byggsidan har — även om anslaget till vägverket varit nominellt oförändrat under flera år — vi kunnat fullfölja intentionerna i våra flerårsplaner. Utöver ordinarie medel till vägverket har ca 2 miljarder de senaste åren anvisats genoms.k. särskilda medel och genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har därför haft, och kommer under nästa år också att ha, en hög aktivitet på vägbyggandet. Jag vill i det här sammanhanget ge uttryck för en stor tillfredsställelse över att man på det nordiska planet, genom bl.a. beslut av de nordiska finansoch kommunikationsministrarna och i Nordiska rådet på dess senaste session, bestämt sig för en gemensam satsning på vägområdet. Den upprustning och utbyggnad som kommer att ske av Europaväg 6 i Bohuslän och Halland och upp till Oslo samt den lösning av de fasta förbindelserna över Öresund som vi nu förhoppningsvis kan se fram emot, är av utomordentligt stor betydelse för svensk industri. Den socialdemokratiska politiken innebär alltså att vi fullföljer 1979 års trafikpolitiska beslut, som ju syftar till att ge invånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar. En god standard på vägoch gatunätet är av väsentlig betydelse för landets näringsliv och för de människor som dagligen, individuellt eller kollektivt, måste färdas på vägarna. Landets befolkning har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta med långa transportavstånd. Samhällets utveckling liksom industrins omvandling förändrar hela tiden transportbehoven. Godstransportarbetet ökar, bl.a. som en följd av en koncentration till färre produktionsställen och en distributionsteknik med effektivare lagerhållning. Denna omvandling leder till krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider på dygnet. Att möta de förändringar i transportbehoven som ständigt uppstår är väghållarnas och politikernas uppgift. Den allmänna ekonomiska politik som vi socialdemokrater för syftar bl.a. till en ökning av industrisektorns relativa andel i ekonomin. Det är industrin som är basen för vår ekonomiska utveckling, och vi kan glädja oss åt att den förda ekonomiska politiken inneburit en kraftig framgång för svensk industri och därmed ökad konkurrensförmåga samt som ett resultat ökad export. En viktig komponent i vår industripolitik och näringspolitik är ökad satsning på samhällets infrastruktur, bl.a. vägarna. Härigenom främjas näringslivets tillväxt och förutsättningarna för tillväxt. En stark tilltro till vägbyggandets värde för den ekonomiska tillväxten ligger till grund för den av regeringen utfärdade förordningen om det framtida vägbyggandet, som redovisas i flerårsplaner och fördelningsplaner. Här har vi nämligen uttalat att vägbyggandet har som ett viktigt mål att främja näringslivets transporter. Samma inställning har vi när det gäller drift och underhåll av det existerande vägnätet. Herr talman! Jag finner det mot bakgrund av vad jag nu sagt högst förvånande att moderata samlingspartiet intagit en så negativ hållning såväl när det gäller underhåll och drift av våra vägar som när det gäller framtidsbyggen. Totalt vill moderaterna dra ner anslagen med över 300 miljoner. I sina motioner, som man följt upp med reservationer till trafikutskottets betänkande nr 13, föreslår man nämligen följande reduceringar av medelstilldelningen. Först och främst vill man minska driftsanslaget till det statskommunala vägnätet, som är det ur trafiksynpunkt mest belastade vägnätet, med inte mindre än 158 milj.kr. Här syftar man uppenbarligen till att lasta över driftskostnaderna på kommunerna, eftersom man vill minska statsbidragsprocenten från 95 2 till 75 96. Fru Görel Bohlin talade i sitt inlägg om skattepolitik. Hur stämmer det här egentligen med moderaternas skattepolitik? Man går ut och kräver kommunalt skattestopp, man säger att kommunerna skall minska sin aktivitet. Resultatet av det moderata besparingsförslaget när det gäller de statskommunala vägarna, som ju utgör det ur trafiksynpunkt allra viktigaste vägnätet, måste uppenbarligen bli en kapitalförstöring — som följd av minskat underhåll av detta mycket trafikerade vägnät. Kapitalförstöring, Görel Bohlin, är ingen besparing. Det som under ett antal år skett i USA, där man eftersatt vägunderhållet, leder nu till att Reaganadministrationen, trots vad dess företrädare har sagt, tvingas höja beskattningen för att få medel till att ta itu med det eftersatta vägunderhållet. Eftersom jag vet att moderata samlingspartiets trafikutskottsgrupp gjorde ett studiebesök just i USA i höstas för att titta på vägunderhållet anser jag det förvånande att moderaterna i trafikutskottet icke har lärt sig ett dyft av denna studieresa. Moderaterna föreslår vidare en minskning av anslaget till byggande av statliga vägar med 60 miljoner, och man föreslår en minskning med 97 miljoner när det gäller byggande av statskommunala vägar. Även de här besparingsförslagen förvånar mig högeligen. Det är nämligen så, att dessa byggnadsanslag har varit nominellt oförändrade under ett stort antal år, men trots detta föreslår nu moderata samlingspartiet minskningar av anslagen. Detta är än mer förvånande med tanke på vad som sägs i årets budgetproposition, nämligen att utöver dessa ordinarie medel, som anvisas till vägverket i budgetpropositionen, skall vi leva upp till flerårsplanerna när det gäller byggande av statliga och statskommunala vägar. Det skall utöver dessa ordinarie medel anvisas 700 milj.kr. för byggande av statskommunala vägar, och via särskilda medel skall 160 milj.kr. ställas till förfogande för byggnadsverksamhet, så att intentionerna för år 1986 i flerårsplanerna fullföljs. Moderata samlingspartiet har inte sagt någonting om detta.

Är det så, ärade kammarledamöter, då innebär moderaternas förslag på vägbyggnadsområdet att vägbyggandet i stort sett halveras jämfört med vad som är fallet för närvarande. Det är viktigt att moderata samlingspartiet i dag besvarar den frågan här i kammaren. Det är också viktigt att ni besvarar den med tanke på att Görel Bohlin i sitt inlägg sade att det är bättre att ha medel på ordinarie anslag än på tilläggsanslag. Det är en uppfattning som jag delar med henne. Den uppfattningen har också trafikutskottets samlade majoritet framfört ett flertal gånger. Tyvärr har vi inte nått ända fram. Men jag är nu mycket intresserad av att få veta var moderata samlingspartiet står i den här frågan. Jag ställer den frågan också mot bakgrund av att moderaterna vill framstå som bilisternas speciella beskyddare. Förra året ställde de sig negativa till en höjning av fordonsbeskattningen. När vi i höstas höjde bensinskatten med 50 öre, då var det enligt moderaterna ingen hejd på vilka olyckor som därigenom skulle drabba landets bilister. Men moderata samlingspartiet, vars företrädare Görel Bohlin nyss stod i talarstolen och klagade på det höga skattetrycket, har icke varit med om att föreslå en sänkning av vare sig fordonsbeskattningen eller bensinskatten. Ändå framställde ni bara för ett par månader sedan detta som en ödesfråga. Då håvdade ni att vi genom våra åtgärder företog vad som skulle kunna kallas för en brandskattning av landets bilister. Det tiger ni nu stilla om. Det är emellertid inte nog med det. Moderaterna ställer också krav på kraftiga besparingar på vägområdet, besparingar som inte bara innebär fördyringar för näringslivets transporter utan också drabbar landets bilister genom sämre vägunderhåll och minskat vägbyggande samt därmed höjda kostnader för enskilda bilister. Finns det någon som helst logik i moderaternas politik på detta område? Det vore intressant att få en redovisning av den logik som i så fall ligger bakom er politik. Centerpartiet traskar som bekant i ökad utsträckning patrull med moderaterna. Det gäller tyvärr numera också på vägområdet. Även centern vill göra kraftiga prutningar på underhållet av det statskommunala vägnätet och föreslår en jämfört med regeringens förslag minskad medelstilldelning på 89 milj.kr. På sätt och vis är moderaterna hederligare än centern, därför att moderaterna säger att statsbidragen skall minskas från 95 96 till 75 26. Det gör alltså inte centern. I stället föreslår centern en neddragning av anslaget med 89 milj.kr., men man andas inte en suck om att man därmed inte kan leva upp till de statsbidragsregler som riksdagen enhälligt har fattat beslut om. Jag tycker att centern här i dag skall klara ut om vi skall hålla fast vid reglerna om bidrag med 95 26 när det gäller drift och underhåll av det statskommunala vägnätet. Är svaret på den frågan ja, kan jag inte förstå att centerpartiet kan lägga fram dessa kraftiga besparingsförslag på 89 milj.kr. Vidare vill jag understryka att anslaget för drift av de statskommunala vägarna numera också kan användas för investeringar i kollektivtrafiklösningar. Centern vill ofta göra sig till tolk för ökade satsningar på kollektivtrafiken. Hur går detta centerförslag ihop med centerns intresse för en god kollektivtrafik? I en annan reservation vill centern införa ett nytt anslag för bärighetsupprustning av mindre vägar och broar av betydelse för skogsoch industritransporter på landsbygden och anvisa ett särskilt belopp på 25 milj.kr. Utskottet har sagt nej till detta anslag. Vi anser visserligen att det är viktigt att satsa på bärighetsupprustning av dessa vägar och broar, men centerns förslag innebär en risk för att satsningen blir mindre. På de olika anslagen satsar vi i dag i runda tal 70 milj.kr. på bärighetsupprustning. Inför vi ett särskilt anslag på bara 25 milj.kr., måste resultatet bli en mindre satsning på bärighetsupprustning av mindre vägar och broar av betydelse för skogsoch industritransporter på landsbygden. Det är en förvånansvärd glesbygdspolitik som centern därmed vill föra. I reservation 4 tar centern upp fördelningen av det statliga vägbyggnadsanslaget på riksvägar och länsvägar och menar att fördelningen skall vara 50 4? till vardera. Det som måste avgöra dimensioneringen, när man fördelar anslaget på olika vägtyper, måste naturligtvis vara trafikutvecklingen. Denna mäts kontinuerligt av vägverket. I fråga om riksvägarna fick man vid senaste mättillfället värdet 19,5 miljarder axelparskilometer — det är den enhet som man mäter i — medan beträffande länsvägarna värdet blev 5,5 miljarder axelparskilometer, i runda tal en fjärdedel. Trafikflödet var 4 200 fordon per årsmedeldygn på riksvägarna och 1 500 fordon per årsmedeldygn på de primära länsvägarna. På övriga länsvägar var trafikflödet bara 350 fordon per årsmedeldygn. Det skulle bli en väldigt sned inriktning av investeringsmedlen, om vi satsade 50 26 på riksvägarna och 50 90 på länsvägarna. Det skulle innebära att de högtrafikerade vägarna skulle sättas i ett sämre läge än de lågtrafikerade. Det rimmar väldigt illa med den inställning som vi har i trafikutskottet och den ståndpunkt som riksdagen har intagit när det gäller satsningar på trafiksäkerheten. På det enskilda vägnätet vill centern satsa ytterligare 25 milj.kr. Det må i och för sig vara en Gudi behaglig gärning. Men vi tycker inte att det är rimligt att föra över pengar från det statskommunala vägnätet till de enskilda vägarna. På de enskilda vägarna är trafikflödet 70 fordon per årsmedeldygn, medan på de statskommunala vägarna trafikflödet är 3 200 fordon per årsmedeldygn. Ändå vänder sig centern mot statsbidragssystemet när det gäller enskilda vägar och säger att det är orättvist. Det kan jag inte förstå. Genom det differentierade statsbidragssystem som riksdagen förra året tog ställning till prioriterar vi de viktigaste enskilda vägarna ute i glesbygden, de som tillgodoser åretruntbefolkningens behov, dvs. kraven från våra lantbrukare och skogsbrukare. Med tanke på glesbygdens förhållanden måste det vara rimligt att prioritera åretruntbefolkningen på bekostnad av sommargäster och turister. Det är en något egendomlig glesbygdspolitik centerpartiet ger uttryck för när man angriper ett differentierat statsbidrag till de enskilda vägarna. Herr talman! Olle Östrand kommer att beröra ytterligare ett par av de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande. Jag skall inte mycket kommentera vad min vän Sven Henricsson sade här, men jag måste ändå till kammarens ledamöter säga att det emellanåt är väldigt svårt att hänga med i vpk:s dans. Förra året föreslog vpk en minskning av anslaget till statskommunala vägar med 35 milj.kr. I årets budgetförslag har regeringen kraftigt ökat detta anslag, men det tycker inte vpk räcker i dag. I år vill man satsa ytterligare 120 miljoner. Förra året ville man minska med 35 miljoner på ett anslag som var väsentligt lägre än vad som nu är föreslaget i budgetpropositionen. Nu ändrar man uppfattning med ungefär 180 grader och vill satsa ytterligare 120 miljoner. Det är med förlov sagt svårt att förstå det långsiktiga tänkesätt som vänsterpartiet kommunisterna utgår ifrån när man för fram sina förslag på vägpolitikens område. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Kurt Hugosson inledde med en deklaration beträffande sS-regeringens stora förmåga att återställa balansen i vår ekonomi. Om han hade varit inne från början av mitt anförande, hade han fått höra att jag alls icke delar hans uppfattning på den punkten. Vi är inte på rätt väg när det gäller att återställa balansen i svensk ekonomi. Det är bl.a. beroende på att den socialdemokratiska regeringen, trots att man säger att man måste åstadkomma besparingar för att få balans, inte har kunnat göra det och på att man tydligen inte inser att skattehöjningar underminerar dynamiken i den ekonomiska utvecklingen; man har ju t.ex. höjt 75 olika skatter på mycket kort tid. Jag vill också påminna om att den skatterabatt som man nu aviserar inte är finansierad utan ökar budgetunderskottet. Dettas verkliga storlek döljer man genom bokföringstekniska transaktioner. Den devalvering som regeringen inledde med är i själva verket uppäten nu, och vi kommer att få en inflation som är mycket större än vad den socialdemokratiska regeringen har sagt sig ha som ambition. Jag blev hårt angripen för moderaternas besparingsförslag på 60 milj.kr. när det gäller byggandeanslaget. Kurt Hugosson fick inte det att gå ihop med vårt resonemang om sysselsättningsanslaget. Först och främst vill jag erinra om att trafikutskottet inte har att behandla sysselsättningsanslaget. Då vi vill ha en minskning så måste den därför göras på det ordinarie anslaget. Vi har tidigare deklarerat att det är det sammanlagda belopp som vägverket får disponera som är det intressanta. Vi vill alltså att vägverket skall få räkna med hela beloppet redan från början. Då kan man också bedöma hur personalstyrkan skall disponeras. Det finns flera faktorer som gör att de 60 milj.kr. som vi föreslår som besparing egentligen kan ses som ett buffertbelopp. Vägstandarden är en faktor. Det finns vägexperter, som jag kan återkomma till och berätta om, som har sagt att standarden bör anpassas efter den trafikintensitet och det behov av standard som kan gälla för olika delar av en väg. Man skall inte heller underskatta den tekniska utveckling som gör att arbetsmetoderna hela tiden förbättras, så att arbetena kan utföras både bättre och billigare. Därtill kommer att regeringen själv talar om möjlighet att överföra från byggnadstill driftsanslag. Det finns även andra buffertområden inom detta anslag. Jag hoppas att jag får återkomma till Kurt Hugossons övriga angrepp senare.